Herr talman! Stig Gustafsson m.fl. socialdemokrater kräver i en motion att en företeelse som kallas franchising skall utredas. Vad är då franchising? Jag skulle vara glad om jag kunde stå här i 146 talarstolen och förklara det. Ännu gladare skulle jag vara om jag därutöver kunde använda ett svenskt uttryck för denna företeelse, men det finns inte. Franchising är ett system för marknadsföring av varor och tjänster. Det är en rätt ny företeelse här i Sverige. Systemet förekommer främst inom detaljhandeln, men det finns även inom tillverkningsindustrin. Den kritik som riktas mot franchising från fackligt håll har i allmänhet haft som utgångspunkt att det är oklart i vilken grad det arbetsrättsliga regelsystemet till skydd för arbetstagarna är tillämpligt på de anställda i dessa företag. Det är detta missförhållande som tas upp i motionen. Franchisetagarens handlingsutrymme är enligt motionärerna ofta så beskuret av det avtal som träffats med franchisegivaren att man knappast kan betrakta honom som arbetsgivare i vanlig mening. Det anses därför att konsekvenserna av denna företagsform måste utredas innan den får större spridning. Frågan har varit ute på remiss och flera remissinstanser, både fackliga och andra, uttalar att arbetstagarbegreppet är oklart till sin innebörd i detta sammanhang och att det vore önskvärt att begreppet preciserades närmare. Utskottsmajoriteten instämmer med motionärerna i att de frågor och problem av juridisk natur som kan aktualiseras i samband med franchisingverksamhet bör belysas närmare. Regeringen bör därför se till att hithörande frågor utreds i lämpligt sammanhang. Utskottet understryker betydelsen av att franchisetagaren tillförsäkras en ställning som möjliggör för honom att i vanlig mening utöva sin arbetsgivarfunktion gentemot de anställda. Syftet med motionen blir därigenom i allt väsentligt tillgodosett. Även de borgerliga reservanterna anför att det finns oklarheter i sammanhanget, men man anser inte att det är nödvändigt med en utredning. Ur de anställdas synpunkt är detta en så viktig fråga att den bör klarläggas så fort som möjligt. Det handlar om att den anställde skall veta på vilka villkor han är anställd och vilka lagar som gäller. Det är ett rimligt krav som bör ställas på alla former av anställning. Detta innebär inte att utskottsmajoriteten vill förstöra möjligheterna till nyföretagande, vilket Lars Ahlström påstod. Vad det handlar om är således att de anställda i företagen skall få reda på vilka anställningsformer som gäller. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Andres Käng har frågat utbildningsministern om hon är beredd att vidta åtgärder för att förbättra undervisningen i svenska skolor om våra glömda grannländer Estland, Lettland och Litauen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Det är en viktig uppgift för skolan att ge barn och ungdomar kunskaper om andra länder och förståelse för förhållandena där. Det gäller inte minst i fråga om länder med vilka Sverige har historiska band. Samtidigt är i vårt skolsystem de centrala kursplanerna generellt utformade och innehåller t.ex. inte uppräkningar av vilka länder som skall studeras. Inom den ram som läroplanen drar upp ankommer det på lärare och elever att avgöra hur undervisningen skall bedrivas. Jag är inte beredd att på enskilda punkter medverka till mer detaljerade anvisningar från regeringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret — även om det kanske kunde ha innehållit litet mera av politisk viljemarkering. Bakgrunden till min fråga är den ofta oerhörda okunnighet, samtidigt med ett synnerligen starkt intresse, som jag mött hos svenska skolungdomar när jag sedan början av 1970-talet har rest runt och talat i svenska skolor, också i föreningar och församlingar, om just Baltikum. Jag brukar då ofta inleda med att fråga vad huvudstaden heter i vårt grannland Litauen. Jag skall inte ställa den frågan till skolministern, som säkert vet svaret, men när jag har ställt den här frågan i skolorna har det faktiskt dröjt åtta år innan någon elev eller lärare i ämnen som geografi, historia eller samhällskunskap kunnat svara rätt. Det säger väl en del om hur mycket — eller hur litet — många av oss får reda på om Baltikum. Baltikums geografi, historia och nutid behandlas väldigt styvmoderligt i svensk skolundervisning. Och när baltiska frågor tas upp i läromedlen, sker det ofta lika felaktigt som kortfattat. Detta visades för några år sedan i en studie av den lettiske historikern — tillika socialdemokraten — Uldis Germanis. Han konstaterade att svenska skolungdomar nästan inte får reda på någonting om den baltiska självständighetstiden, ännu mindre om utvecklingen under andra världskriget och inget alls om utvecklingen efter kriget i dessa våra grannländer, som de ju faktiskt är. Det senare är kanske mera massmediernas än skolans fel. Men i tidningar, radio och TV har det i alla fall blivit litet bättre under senare år, dels därför att det har hänt så mycket som har aktualiserat baltiska förhållanden, dels därför att enskilda journalister — alltifrån DN-medarbetare som Staffan Teste och Disa Håstad till signaturer som Berry i Karlskoga Tidning och Marianus på Lysekilsposten — gjort imponerande insatser. I skolan tycks det dock fortfarande vara lika tyst om Baltikum som för tio år sedan. Jag begär inte att skolministern på ”enskilda punkter” skall lämna ”detaljerade anvisningar”, men jag hade kanske väntat mig, och önskar nu, en markering av en politisk viljeinriktning. Därför vill jag fråga skolministern: Kan det verkligen vara vettigt att så gott som alla ungdomar som går ut grundskolan — och de flesta som lämnar gymnasiet — nästan är analfabeter när det gäller våra baltiska grannfolks förhållanden förr och nu? Nog ryms det väl betydligt bättre och litet mer omfattande undervisning också om dessa våra grannfolk inom ramen för grundskolans läroplan? Till slut, för den som till äventyrs var litet osäker ändå: Huvudstaden i vårt grannland Litauen heter Vilnius!
Herr talman! Jag vill gärna understryka värdet av de insatser som i Sverige görs av personer med starkt engagemang för Baltikum för att utveckla och vidmakthålla ett intresse. Jag hade i vintras anledning att i ett anförande i Göteborg något få resonera om det stöd som esterna där lämnar. Den okunskap som i skolan finns när det gäller huvudstäder och andra städer kan möjligen ha att göra med att den uppmärksamhet som Baltikum tidigare ägnades i skolor och läroböcker motiverades av ett svenskt stormaktsintresse. Skall vi vara uppriktiga är det kanske inte primärt grannlandsoch broderskapsintresset som har varit motivet, utan mera behovet av att markera den svenska dominans som under stormaktstiden fanns i dessa provinser. I en ambition att befria sig från ett imperialistiskt synsätt har man möjligen också missat det som man borde ha bevakat. Det är i varje fall ett försök att finna en förklaring. Jag tycker att det är viktigt att vi i våra skolor har en mycket god och gedigen kunskapsstandard. Det är också viktigt att vi lär oss sådant som en och annan stad. Jag har kunnat notera att våra läromedel också när det gäller kunskaper om svenska städer emellanåt lämnar en del övrigt att önska.

Herr talman! Jag skulle vilja ange ytterligare ett skäl till att det vore värdefullt och viktigt med en ökad undervisning om Baltikum. Det talas en hel del om behovet av en internationalisering av skolan. Det leder i praktiken till att vi, åtminstone i viss utsträckning, informerar om u-länder — och det är bra. Men jag tror att det hos svenska ungdomar i dag kan väcka ännu större eftertanke om man också levande berättar om förhållandena i Europas sista diktaturer. Tiden tillåter inte att jag ger en rad exempel, men om svenska ungdomar får en sådan information bidrar det kanske till att göra dem till ännu bättre demokrater än de annars skulle ha blivit. Det är det intryck som jag har fått när jag själv har varit ute i skolorna och talat om Baltikum. Mitt syfte är inte att politiskt passivera ungdomar genom att lärare berättar mera om eländet på andra sidan Östersjön. Jag menar inte att man skall få ungdomar att godta de missförhållanden som i dag onekligen finns i det här landet. Men jag tror att det vore värdefullt om vi kunde få ungdomarna att inse att det faktiskt finns folk inte särskilt långt från vår lilla skyddade vik som har betydligt större och svårare problem att brottas med än vi, t.o.m. i dessa nedskärningens tidevarv. Våra trots allt rätt goda tider, som vi alltför ofta luras att kalla dåliga tider, skulle för nästan alla andra folk i världen vara de bästa tider de över huvud taget har upplevt. Inte minst för de baltiska grannfolken skulle det vara fallet. Jag undrar därför till sist om skolministern håller med om att en ökad undervisning om förhållandena i Baltikum och resten av Europas sista diktaturer dels skulle kunna vara ett värdefullt led i den ökade internationaliseringen av skolundervisningen, dels kanske kunde bidra till att göra svenska ungdomar till ännu mer övertygade demokrater.
Herr talman! Låt mig bara instämma i Andres Kängs uppfattning att en undervisning i skolan kan medverka till att ge denna kännedom och insikt hos våra elever om värdet av ett demokratiskt samhällssystem, av det som vi själva har uppnått i vårt eget land. Det leder mig emellertid samtidigt till slutsatsen att man lämpligen åstadkommer detta genom att ställa generella krav på skolan i fråga om en hög kunskapsstandard. Man kan inte åstadkomma det genom att från regeringens sida ge detaljerade anvisningar om innehållet i undervisningen. Jag hoppas att vi på den punkten är överens om att några sådana föreskrifter inte bör lämnas.
Herr talman! Vi är helt överens på den punkten. Vad jag efterlyser är en starkare politisk viljemarkering, som skolministern nu också närmar sig. De baltiska grannfolken, framför allt ester och letter, uppfattar sig verkligen som en del av Norden, och de upplever Sverige som ett Grannland med stort G.

Herr talman! Andres Käng har ställt frågan om jag kommer att vidta några åtgärder för att hos sovjetmyndigheterna påtala vår fortsatta oro över övergreppen mot fredsoch frihetsvänner på andra sidan Östersjön. I ett interpellationssvar den 18 april angående den politiska utvecklingen i Baltikum redogjorde jag för regeringens syn på läget för de mänskliga rättigheterna i de tre baltiska republikerna. Jag påpekade då att uppgifter nått oss om husundersökningar och arresteringar som drabbat vitt skilda befolkningsgrupper men att det ännu var oklart om åtgärderna skulle komma att följas av åtal. Icke desto mindre karakteriserade jag läget som präglat av spänning och osäkerhet, något som gav anledning till oro. Regeringen har naturligtvis såsom den utlovat fortsatt att följa utvecklingen i Baltikum icke minst vad gäller situationen för de mänskliga rättigheterna. Det står i dag klart att åtskilliga av de arresteringar som ägde rum tidigare nu har följts av åtal. I flera fall har dessutom hårda straff utdömts eller andra sanktioner tillgripits. Inte bara fredsaktivister har drabbats utan även t.ex. kristna och personer som sökt granska uppföljningen av Helsingforsavtalet. Även om uppgifterna är knapphändiga och det är svårt att skapa sig en fullständig bild av läget, står det klart att situationen i Baltikum fortfarande ger anledning till oro. De förföljelser som drabbat de baltiska medborgarrättsaktivisterna och oberoende fredsgrupper — och f. ö. andra sovjetiska förkämpar för mänskliga rättigheter — är desto mer beklagliga som man haft anledning att förvänta sig en strikt tillämpning av överenskommelsen från ESK-mötet i Madrid i början av september. Regeringen är beredd att påtala kränkningar av mänskliga rättigheter var de än förekommer och överväger fortlöpande på vilket sätt och vid vilka tillfällen detta lämpligast bör ske.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för det här svaret och också för det svar som lämnades i vårens interpellationsdebatt om Baltikum. Jag satt då inte själv i riksdagen, men blev mycket glad när jag hörde talas om och läste vad som hade sagts i den debatten, inte minst av utrikesministern. Jag var inte ensam om att känna den glädjen, för exempelvis Dagens Nyheter skrev efter debatten på ledarplats att ”förpliktande ord sades på flera håll i denna riksdagsdebatt. Nu gäller det att börja leva upp till dem.” Samma sak kan möjligen sägas om utrikesministerns uttalanden i dag, och därför vill jag börja med att fråga vad utrikesministern anser om t.ex. de baltiska demokraternas vädjan till oss här i Sverige om att Sveriges Radio i sina utlandssändningar skall förmedla nyheter och saklig information också på våra baltiska grannspråk estniska, lettiska och litauiska. Medan utrikesministern funderar på svaret, skall jag kort påminna om en av de många estniska demokrater som under senare tid spärrats in på mentalsjukhus, arresterats eller utsatts för andra övergrepp från sovjetmaktens sida. Jag tänker på Lagle Parek. Hennes far mördades av de sovjetiska ockupanterna samma år som hon föddes. Sedan sändes hon och hennes mor och syster som så många andra balter till Sibirien i en boskapsvagn. Men Lagle överlevde. Hon återvände till Baltikum, där hon drogs med i den demokratiska motståndsrörelse som under senare år vuxit fram igen. Hon var en av dem som häromåret vädjade om en kärnvapenfri zon också i Baltikum. Varför är det då så viktigt att vi som råkar leva på den sida av Östersjön som har mer frihet bryr oss om dem som förföljs i öst för att de kämpar för våra värden här i väst? Jo, därför att, som Birgitta Trotzig uttryckte det häromdagen på Dagens Nyheters kultursida, ”ett av fredens huvudvillkor är en demokratiseringsprocess i Östeuropa”. Jag tror också att det är viktigt att vi gör allt vi kan för att stödja fredsoch frihetskämpar i Europas sista diktaturer, exempelvis Baltikum, genom att i Helsingforsdeklarationens anda verka för ”friare rörelser för människor och idéer över gränserna”. Därför väntar jag nu med spänning på vad utrikesministern skall svara på den fråga jag ställde tidigare om svenska radiosändningar på estniska, lettiska och litauiska — eller om utrikesministern kan komma på något ännu bättre sätt att konkret stödja de baltiska folkens frihetskamp.

Herr talman! Det tillkommer inte mig att avgöra på vilka språk Sveriges Radios utlandssändningar sker. Det finns från politisk synpunkt inget hinder att sända på vilket språk som helst, men det är uteslutande fråga om bedömningar som görs inom Sveriges Radio av dem som där har att fatta beslut om utlandssändningar.

Herr talman! Jag vet det, och jag ville få bekräftat att det inte fanns några politiska hinder för sådana här sändningar. Men låt mig ta upp en annan sak: Bland det som estniska demokrater f. n. fruktar mest av allt är det jättelika sovjetiska hamnbygget utanför den estniska huvudstaden Tallinn. Enligt ledande estniska demokrater kommer det att medföra att ytterligare minst 150 000-200 000 ryssar invandrar till Estland, detta i ett läge då man i Baltikum — som utrikesministern nämnde i våras — allmänt ser förryskningen som det största hotet mot de baltiska folkens framtid. De estniska demokraterna har därför vädjat till finska och svenska företag att inte hjälpa den sovjetiska ockupationsmakten med detta hamnbygge. Ändå skickade den svenska regeringen sin statssekreterare för utrikeshandel till Moskva, där han — åtminstone enligt svenska tidningsuppgifter — agerade intensivt för att ett svenskt företag skulle få den aktuella ordern. Därmed skulle vi hjälpa den sovjetiska ockupationsmakten med hamnbygget, som bl.a. ökar Sovjets militära kapacitet också i Östersjöområdet, om nu en ytterligare ökning skulle behövas. Mot den bakgrunden skulle jag, efter det inledande tacket och det beröm jag framförde till utrikesministern, vilja ställa en kritisk följdfråga: Är detta verkligen ett bra sätt när det gäller att från regeringens sida hjälpa våra grannfolk på andra sidan Östersjön?

Herr talman! Sveriges handel med Sovjetunionen är genomsnittligt lägre än de flesta OECD-länders. Vi har inget intresse av en låg handel eller låg omfattning av våra affärer i övrigt med Sovjetunionen. I vad gäller bygget av hamn i Tallinn är det bekant att svenska och finska företag tävlar om att få utföra detta bygge, som under alla omständigheter kommer till stånd. Ett svenskt företag har tidigare byggt liknande hamnar Nr 42 och bör ha god erfarenhet. Genom denna hamn kommer livsmedel, bl.a. Torsdagen den från USA, att transporteras till Sovjetunionen. Att detta skulle innebära en 8 december 1983 överflyttning av 250 000-300 000 människor från övriga delar av Sovjetunio nen känner jag inte till. Om planerna på ut
Herr talman! När man ser detta hamnbygge bara som en fråga om handel mellan Sverige och omvärlden illustrerar det de olika måttstockar med vilka man ändå mäter. Samtidigt som det meddelades att Sovjet planerade detta hamnbygge, som starkt bidrar till förryskningen av Estland, meddelade den israeliska regeringen att man planerade att öka den judiska kolonisationen på västra stranden av Jordanfloden från 25 000 till 100 000 människor. Om den israeliska regeringen lyckas, skulle det innebära att man når upp till att högst 10 26 av befolkningen på västra stranden av Jordanfloden är judar. Om ett svenskt företag skulle vilja vara med och hjälpa den israeliska ockupationsmakten på västra stranden, tror jag inte att den svenska regeringen ville hjälpa till. Politiska partier och många enskilda skulle reagera starkt, men när det gäller att hjälpa den sovjetiska ockupationsmakten alldeles på andra sidan Östersjön är det ingen som över huvud taget reagerar. Inte ens utrikesministern känner till att detta hamnbygge förväntas leda till en starkt ökad förryskning på andra sidan Östersjön. Jag menar att detta visar att Baltikum behandlas sämre än andra områden.

Herr talman! Kerstin Ekman har ställt följande frågor till mig. Avser regeringen att förelägga riksdagen förslag om en vattenkraftsutbyggnad utöver 66 TWh? Vilken eller vilka av de fyra outbyggda älvarna skall därvid offras? Regeringen har inte tagit någon ställning till fortsatt vattenkraftsutbyggnad utöver den av riksdagen uttalade målsättningen om en utbyggnad av vattenkraften upp till 66 TWh. Vattenkraftberedningen, som lade fram sitt betänkande i september, hade i uppdrag att lägga fram en plan för hur en utbyggnad av vattenkraften upp till 66 TWh skall genomföras. Under våren 1984 avser jag föreslå regeringen att för riksdagen redovisa förslag om en utbyggnad av vattenkraften på grundval av bl.a. vattenkraftberedningens betänkande och remissvaren på detta. Frågan om vattenkraften på längre sikt och i samband med kärnkraftsavvecklingen utreds f. n. av 1981 års energikommitté. De av regeringen nyligen utfärdade tilläggsdirektiven till kommittén syftar till att göra det möjligt för Fr den att ge en allsidig redovisning av olika tänkbara alternativ för kärnkraftens ersättning, även alternativ med fortsatt vattenkraftsutbyggnad. De kommande besluten om hur kärnkraften skall avvecklas måste kunna fattas på grundval av saklig information om vad olika alternativ kan innebära. Därför är det nödvändigt att 1981 års energikommitté så förutsättningslöst och allsidigt som möjligt kan redovisa vilka effekter olika alternativ för energisystemets utveckling kan få för landets ekonomi, sysselsättning och handelsbalans liksom för miljöoch naturvärden.

Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret. Alla som värnar om våra fyra orörda Norrlandsälvar kände oro i och med att socialdemokraterna kom tillbaka till kanslihuset. Birgitta Dahl hade inte varit energiminister i mer än en dryg månad, när hon tillsatte en utredning om vattenkraften, som inte behövde ta hänsyn till av riksdagen fattade beslut. Våra värsta farhågor besannades som väl var inte, när vattenkraftberedningen lade fram sitt betänkande. De fyra orörda Norrlandsälvarna — Torne, Kalix och Pite älvar samt Vindelälven — lämnades i fred. Birgitta Dahl säger också i sitt svar att vi skall få se förslag om hur man går vidare enligt de av beredningen framlagda förslagen. Att de förslagen inte innebär utbyggnad av de fyra Norrlandsälvarna ser jag som en självklarhet. Förhoppningsvis delar Birgitta Dahl den uppfattningen. Vad vi fortfarande dock vet är att utbyggnadsivrarna fortssätter sina attacker. Hotet är inte avvärjt, och mycket riktigt fick 1981 års energikommitté i uppdrag att ta fram förslag om ytterligare utbyggd vattenkraft. De åtgärder jag här har talat om tycker jag är upprörande. Riksdagen fattade år 1975 beslut om att energibalansen skulle innehålla 66 TWh vattenkraft. Därför anser vi från folkpartiet att tilläggsdirektiven är oacceptabla. Riksdagen beslöt 1977 att inom ramen för den fysiska riksplaneringen undanta de fyra huvudälvarna från utbyggnad. Därför anser folkpartiet att direktiven till vattenkraftberedningen var oacceptabla. Vårt många gånger upprepade krav på lagstadgat skydd för älvarna var verkligen befogat. I lagrådsremissen rörande den nya planoch bygglagen har vi ju också kunnat läsa att regeringen nu ansluter sig till vårt krav om att lagreglera riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen. Detta skall ske i den aviserade naturresurslagen. Frågan till Birgitta Dahl måste därför bli: Skall denna lag inte omfatta de fyra outbyggda älvarna, så att de i fortsättningen förblir skyddade?

Herr talman! Först till den sist framförda frågan. Frågan om ny naturoch resurslag handläggs, som Kerstin Ekman vet, av bostadsministern och bereds f. n. iregeringskansliet. Jag är därför av flera skäl förhindrad att svara på den frågan. Sedan vill jag protestera mot Kerstin Ekmans karakteristik av mina Nr 42 direktiv till vattenkraftberedningen och av tilläggsdirektiven till 1981 års 5 : : E Ö ES Torsdagen den energikommitté. De skulle, enligt Kerstin Ekman, innebära att vi inte tar 8 december 1983 hänsyn till riksdagens beslut. Självfallet är jag som mångårig ledamot av riksdagen den första att respektera riksdagens beslut. Vad regeringens och Om planerna på utmina direktiv handlar om är att vi skall ta reda på fakta, på sanningen, om byggnad av vattenolika alternativ. kraften Jag vill påminna Kerstin Ekman om en sak. Kerstin Ekman tillhör ju samma utskott som jag tillhört, och det utskottet begärde en gång en plan för vattenkraftens utbyggnad, vilket är precis vad vattenkraftberedningen har utarbetat. Det utskottet skrev i sitt yttrande att det vore angeläget att ta reda på om riksdagens beslut om 66 TWh kan fullföljas med iakttagande av tidigare fattade beslut eller inte. Jag kan inte se något som helst fel i att ta reda på innebörden i olika alternativ för energiförsörjningen och för vattenkraftsutbyggnaden.

Herr talman! Jag kan inte läsa direktiven på annat sätt än att man skall pröva förslag som går utöver vad som har beslutats i denna kammare. När det gäller tilläggsdirektiven står det att man skall gå utöver vad som förutsätts enligt 1977 års beslut om riktlinjer för den fysiska riksplaneringen. Den fysiska riksplaneringen innebar att man skulle skydda de fyra Norrlandsälvarna. Enligt de nya direktiven till vattenkraftberedningen skulle man pröva andra vägar och även ta de fyra Norrlandsälvarna med i diskussionerna. Det är vad som också skett. Att man förutsättningslöst skall ta fram underlag kan jag hålla med om. Från folkpartiets sida anser vi att de fyra Norrlandsälvarna är skyddade i dag och skall vara skyddade även i fortsättningen, för det finns ju en gräns vilken man inte kan överskrida när det gäller att fördärva naturvärden i vårt land. Den gränsen har vi nått i dag.

Herr talman! Direktiven till vattenkraftberedningen grundade sig på riksdagens beställning, som utformades i civilutskottet, där både Kerstin Ekman och jag på den tiden satt. I tilläggsdirektiven för 1981 års energikommitté begärs att kommittén på ett öppet och ärligt sätt skall utreda vilka effekter som olika alternativ för kärnkraftsersättningen får — inget annat. Direktiven avslutades med meningen: Kommittén skall däremot inte lämna konkreta förslag till sådana utbyggnader. Jag förstår inte varifrån Kerstin Ekman fått sin beskrivning av direktiven och inte heller varifrån hon fått sin våldsamma rädsla för fakta om olika alternativ.

Herr talman! Skillnaden i uppfattning är tydligen att vi inte anser att man skall ta med de fyra Norrlandsälvarna i bedömningen av vad som skall 13 utredas, som jag sade i mitt förra inlägg. Vi har nått gränsen för hur mycket vi kan fördärva av de naturvärden som finns.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig vilken betydelse ett samband, om det bekräftas, mellan högspänningsledningar och tumörsjukdomar hos barn bör få för den svenska energiplaneringen. Först vill jag framhålla att något vetenskapligt säkerställt samband mellan högspänningsledningar och effekter av dessa som medför skada på människor inte har kunnat bekräftas. Å andra sidan kan vi på nuvarande stadium inte helt utesluta att sådana risker skulle kunna föreligga. Jag fäster därför stor vikt vid den forskning som pågår för att klarlägga vilka biologiska effekter som våra högspänningsledningar har på omgivningen och om effekterna är skadliga för bl.a. människor. Det är enligt min mening angeläget med fortsatt forskning på området. Om resultaten av forskningen skulle visa att elektriska och magnetiska fält innebär hälsorisker för människor och djur, måste den omständigheten givetvis vägas in i energiplaneringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Birgitta Dahl för svaret på min fråga. Svaret är kortfattat men till sin inriktning positivt, vilket jag noterar med tillfredsställelse. Bakgrunden till min fråga är den undersökning som har gjorts av biträdande länsläkaren i Stockholms län och som visar att det är vanligare med cancer hos barn som bor i närheten av högspänningsledningar från 200 kV och uppåt än hos andra barn. Den undersökningen bekräftar tidigare undersökningar som har gjorts i USA, som också tyder på ett samband mellan sådana magnetfält som uppstår vid högspänningsledningar och cancer hos barn. Det är riktigt som sägs i svaret att man inte vetenskapligt har kunnat fastställa att sådana magnetfält leder till cancer hos barn. Det framgick också av min fråga. Men man har kunnat konstatera ett statistiskt samband, och jag tycker det är viktigt att notera detta. Det finns alltså en betydande sannolikhet för ett sådant samband — att magnetfält kan leda till cancer hos barn. Av svaret får man närmast intrycket att statsrådet tycker att detta är. Nr 42 osannolikt. Men undersökningsresultaten pekar snarare på att det finns en Torsdagen den betydande risk för ett sådant samband. 8 december 1983 Om det skulle visa sig att magnetfält från högspänningsledningar leder till ökad risk för cancer hos barn och till andra sådana skador är detta självfallet oerhört allvarligt och måste få betydande konsekvenser. Det pågår ju i det verkningar av höghär landet en omfattande elutbyggnad. En lång rad högspänningsledningsspänningsledprojekt är på väg att genomföras på olika håll i landet. Mot den bakgrunden ningar måste det vara mycket angeläget att snabbt få fram underlag — att få bekräftat att den här risken finns eller att den inte finns. Birgitta Dahl säger att hon också tycker att det är viktigt med denna forskning. Jag vill peka på ett visst projekt som är på gång, en uppföljning av den undersökning som genomfördes i Stockholms län. Planeringen har där kommit långt, och man har fått tillstånd av datainspektionen. Men finansieringen är ännu inte ordnad, och min första fråga till Birgitta Dahl är då om hon kan garantera att pengar kommer fram, så att man kan genomföra dessa undersökningar och klarlägga hur det är med ett eventuellt samband. Om det då visar sig att den här risken finns måste man snabbt vidta åtgärder och göra omplaneringar i vårt energisystem. Är statsrådet Dahl beredd att redan nu börja förbereda detta, så att eventuella vetenskapliga resultat snabbt kan leda till åtgärder?

Herr talman! Verkligheten är inte riktigt så okomplicerad som Pär Granstedt vill framställa den. Det här är ett alldeles nytt forskningsfält bland så många andra som gäller hittills inte kända miljörisker. Ingenjörsvetenskapsakademien har sammanställt både svenska och internationellt kända undersökningar på det här området i en rapport som kom under sommaren i år. Vad man där framfört är att det just är statistiska samband som kan redovisas, medan däremot orsakssambandet inte är klarlagt. Just därför rekommenderar de forskare som deltagit i IVA:s studie att arbetet fortsätts. Det är också en rad svenska forskningsinstitutioner och myndigheter som nu arbetar med detta. Den risk som eventuellt finns gäller inte bara högspänningsnät utan faktiskt också svaga elektromagnetiska fält som finns i anslutning till vanliga hushållsapparater i våra hem. De slutsatser som man skall dra i det här sammanhanget måste naturligtvis bygga på att forskningen har kommit mycket längre än vad den hittills har gjort. Innan vi kan vidta effektiva och riktiga åtgärder måste vi givetvis veta var de största riskerna finns och hur vi bör göra anpassningar av eventuellt inte bara planeringen för elförsörjning i stort utan kanske också våra hem. Jag vill emellertid inte föregripa denna forskning. Däremot vill jag säga att det självfallet kommer att bedrivas forskning på det här området. Detta problem är redan anhängiggjort hos både myndigheter och forskningsorganisationer.
Herr talman! Jag tar det sista som Birgitta Dahl sade som något av ett löfte om att det i framtiden kommer att finnas resurser för forskning på det här området. Det tycker jag är mycket viktigt. Däremot blev jag litet bekymrad när Birgitta Dahl bl.a. sade att forskningen måste komma betydligt längre, innan man vidtar åtgärder. Jag får intryck av att eventuella åtgärder kommer att skjutas på en mycket avlägsen framtid. Personligen anser jag, att om ett antal undersökningar visar att det är vanligare att barn som bor i närheten av högspänningsledningar får cancer än andra barn, borde det ansvariga statsrådet tycka att det är ganska alarmerande. Då borde hon säga sig att alla klutar måste sättas till för att kartlägga det hela och förbereda vad som bör göras — om det alltså visar sig att det är ett orsakssamband och att det inte bara är en slump att högspänningsfälten skadar barnen. Här bör man inte vänta och se, utan här gäller det att så snart som möjligt komma till skott och vidta de åtgärder som behövs. Det faktum att det finns andra undersökningar som visar på samband när det gäller vissa typer av hushållsapparater är ju inget argument emot att man bör försöka komma fram till ett snabbt beslut. Då bör man ju i stället så fort som möjligt också undersöka den saken och se vilka åtgärder som kan vidtas. Att hänvisa till forskningen och låta det bli ett motiv för att dröja med att försöka råda bot på de problem som man ser framför sig tycker jag inte är särskilt tillfredsställande.
Herr talman! Får jag först läsa något ur sammanfattningen i IVA:s rapport. Först uttalar IVA beträffande ett antal säkerställda effekter: Dessa effekter är av sådan natur att kommittén f. n. ej bedömer dem som hälsorisker. Vidare skriver kommittén att det finns ett antal andra effekter, där man icke kan säkerställa orsakssambandet och därför inte heller kan tala om vilka åtgärder som fordras. Man rekommenderar därför att forskningen bedrivs intensivt i syfte att klarlägga eventuella samband för att vi skall kunna vidta adekvata åtgärder. Detta är precis det som jag tycker behövs, och jag kommer också att medverka till dess genomförande.
Herr talman! Man får inte krångla till tillvaron alltför mycket. Här ser vi att barn som bor i närheten av högspänningsledningar har större benägenhet att få cancer än andra barn. Detta är en ganska allvarlig sak. Jag begär inte att man skall vidta åtgärder, innan man bar klarlagt orsakssambandet — om det verkligen är högspänningsfälten eller om det är någonting annat. Men nu gäller det först att sätta till alla klutar för att få till stånd en kartläggning. Jag önskar välvilligt tolka Birgitta Dahls uttalanden som att hon är beredd att verkligen sätta till alla klutar för att få fram resultat. Men jag tycker också att vi måste ha en beredskap när resultaten kommer, och om de visar att högspänningsfälten faktiskt medför större risker för cancer, måste vi också ha förberett åtgärder, så att vi snabbt kan vidta de förändringar i vårt energiförsörjningssystem som detta föranleder. Det är bekymmersamt om Birgitta Dahlinte är beredd att redan nu börja förbereda de åtgärder som kan behöva vidtas, om det visar sig att det här orsakssambandet verkligen finns.

Herr talman! John Andersson har frågat industriministern om han avser att vidta några åtgärder i anledning av en ökad privatisering i domänverket. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Systemet med arbetstagarägda maskiner, som John Andersson nämner, innebär att en anställd i domänverket på egen begäran har möjlighet att skaffa en skogsmaskin och använda den i sitt arbete i skogsbruket. Detta system används endast på önskemål från anställda. De åtgärder som tas upp i frågan faller helt inom ramen för vad domänverket självt har att besluta om enligt sin instruktion. Jag avser därför inte att vidta några åtgärder med anledning av domänverkets beslut.

Herr talman! Såsom framgår av frågan vill domänverket under de två kommande åren införa 60 nya arbetstagarägda maskiner. Domänverket vill också anlita externa entreprenörer samt tillämpa rotpostförsäljning. Skogsarbetareförbundets inställning till denna förändring är klart negativ. Där hänvisar man till ett direktiv från 1976, som stadgar att externa resurser endast får användas restriktivt. Direktivet säger också att systemet med arbetstagarägda maskiner successivt bör avvecklas. Det har alltså funnits ett beslut om att avveckla systemet. Det handlar här om vilka principer som skall vara rådande i ett statligt verk. Det är ändå ganska märkligt att statsrådet Roine Carlsson med sin fackliga bakgrund inte har någon förståelse för de anställda i domänverket och de principer som de anser skall gälla i statliga verk. De anställdas fackliga organisationer anser — vilket jag tycker är helt riktigt — det vara principiellt fel att anställda skall stå för investeringar i miljonklassen. Dessutom är arbetstagarägda maskiner en form av ackord, vilket man naturligtvis inte kan acceptera. Vi kan förhandla och argumentera, men någon makt att sätta stopp för det här påhittet har vi inte, säger de fackliga representanterna. Nu säger statsrådet att de åtgärder som jag har tagit upp i frågan faller helt inom ramen för vad domänverket självt har att besluta om enligt sin instruktion. Men regeringen har möjlighet att ändra i instruktionen och riktlinjerna för domänverkets verksamhet. Statsrådet Carlsson är alltså inte beredd att vidta några som helst åtgärder mot vad jag vill kalla en viss privatisering av domänverkets verksamhet!

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig om jag kommer att ta initiativ för att förbättra samarbetet mellan företag inom Statsföretagsgruppen och andra samhällsägda företag. I sin fråga nämner Paul Lestander särskilt Isolamin, Ecotnax och Rockwool. Såväl Regioninvest i Norr AB som Rockwool AB är dotterbolag till Statsföretag AB. Regioninvest är moderbolag till Isolamin AB. Rockwool är moderbolag till ett engelskt och ett tyskt företag, vilka båda har namnet Ecomax. Isolamin och Ecomaxföretagen ingår således i Statsföretagsgruppen. Företagen marknadsför bl.a. inredningar för fartyg. De uppträder f. n. som konkurrenter på världsmarknaden. Det ankommer på Statsföretag som moderbolag att verka för ett samarbete mellan de i gruppen ingående företagen, som kan vara fördelaktigt för gruppen. Enligt vad jag erfarit pågår det f. n. diskussioner mellan de berörda företagen om ett närmare samarbete.

Herr talman! Roine Carlsson nämner i sitt svar att dessa företag alla är frukter på samma träd och menar att det är alldeles till fyllest att det pågår en diskussion mellan de olika företagen. Men när man kommer ut på dessa företag ser man vilka svårigheter de har på grund av att de här diskussionerna ännu inte lett till godtagbara resultat. Man får också ganska livfulla skildringar av hur man på företagen åter och åter, till olika chefer i Statsföretag, ställt krav på att man skall få fram ett bättre samarbete. Det har givits mer eller mindre uttalade löften om det, men hittills har ingenting skett. Jag tycker inte att Roine Carlsson skall slå sig till ro med att notera att det pågår diskussioner. Diskussioner utan åtföljande beslut, om konkreta samarbetsprojekt, även inom marknadsföringsområdet, är ju i grund och botten ganska meningslösa. Det är ingen mening med att åter och åter ha diskussionsklubbar som inte leder någon vart. Jag tycker att Roine Carlsson på ett mycket mera handfast sätt borde gå in i den här frågan och se till att det inleds ett fruktbart samarbete.

Herr talman! Paul Lestander var litet orolig för att det här skall utveckla sig till en diskussionsklubb. Jag vill lugna Paul Lestander på den punkten. Det är på det sättet att innan man kommer till beslut måste man diskutera med varandra. Jag är själv intresserad av att de statliga företagen inte skall se som sin primära uppgift att konkurrera med varandra utan gemensamt försöka nå framgångar på de marknader som de opererar på. Jag tror att vi kan vara lugna på den här punkten, Lestander. Jag är övertygad om att företagen kommer till ett beslut.

Herr talman! Med det här mycket mera precisa beskedet, att det är Roine Carlssons deklarerade viljeinriktning att någonting nu måste hända, känner jag mig mindre orolig. Det har gått alltför lång tid utan att man på ett riktigt sätt tagit tag i de här frågorna. När Roine Carlsson nu säger att någonting nu måste ske anser jag att det förpliktar till konkreta åtgärder.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 8, socialförsäkringsutskottets betänkande 13, kulturutskottets betänkande 6, utbildningsutskottets betänkande 6 och bostadsutskottets betänkande 7 kommer att behandlas i tur och ordning.
Nu behandlas utrikesutskottets betänkande 3 om verksamheten inom Nordiska rådet. Utskottets betänkande 6 kommer att behandlas senare.
Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt.

Herr talman! Socialdemokraterna har regerat i drygt ett år. Det är ett och ett halvt år sedan vi kunde lyssna till hur dåvarande oppositionspolitikerna Palme, Feldt och Leijon formulerade löftespolitiken, bl.a. på det arbetsmarknadspolitiska området. Den ekonomisk-politiska debatten den 10 juni 1982 inleddes av vice ordföranden i finansutskottet, Kjell-Olof Feldt.

Sedan i maj 1976 har Sverige förlorat 140 000 industrijobb, underströk han. Han menade också att AMS inte hade fått de medel som man skulle ha behövt. Följden hade blivit en öppen arbetslöshet på 130 000 personer.

Hon inledde sitt anförande med att bl.a. ställa frågan huruvida riksdagen verkligen gjort allt för att bekämpa arbetslösheten. I dag har vi en del av facit. Vad var Palmes, Feldts och Leijons recept för ett och ett halvt år sedan? Ja, för det första skulle det anslås mera medel till arbetsmarknadsstyrelsen. För det andra skulle man låta antalet sysselsatta öka inom den offentliga sektorn. För det tredje ville man ytterligare höja skatterna, och för det fjärde hotades med fondsocialism. Därutöver skulle man ju kunna ge Anna-Greta Leijons fråga om riksdagen verkligen gjort allt för att bekämpa arbetslösheten en fri tolkning. Tänkte möjligen Anna-Greta Leijon på vad parterna ställt till med under den gångna mandatperioden 1979-1982? Anna-Greta Leijon måste ju med flera års erfarenheter både i arbetsmarknadsdepartementet före 1976 och senare i arbetsmarknadsutskottet ha blivit allt klarare över det anmärkningsvärt bristande ansvar för sysselsättningsutvecklingen som kännetecknade både arbetsgivaroch arbetstagarparten i avtal efter avtal. Anna-Greta Leijon och nuvarande ordföranden i arbetsmarknadsutskottet, Frida Berglund, måste ju liksom många andra insiktsfulla politiker ha undrat varför det är arbetsmarknadsutskottets och riksdagens roll att år efter år ”städa upp” efter parternas ansvarslösa lönebildning i svensk ekonomi. Hur många löntagare har parternas förhandlare — medvetet och med öppna ögon -— faktiskt gjort arbetslösa genom för stora nominella lönehöjningar? Hur många löntagare har förlorat sina arbeten genom den olyckliga kombinationen av dels den solidariska lönepolitiken, dels en alltför hög genomsnittlig lönenivå? Det skulle vara intressant att få arbetsmarknadsministerns syn på rollfördelningen i svensk politik, vad gäller lönebildningen och sysselsättningsutvecklingen. Vi står ju inför en ny avtalsrörelse, och LO:s bud kan närmast betraktas som ett sabotage gentemot regeringen. Men å andra sidan har Anna-Greta Leijon och övriga i den socialdemokratiska regeringen redan givit ett slags svar. Samma dag som regeringen tillträdde för drygt ett år sedan genomfördes en chockdevalvering med 16 96. Då fick minsann parternas förhandlare en rejäl knäpp på näsan. Icke minst löntagaren fick en knäpp på näsan. På ett enda dygn fick flera års oansvariga avtalsuppgörelser ett annat innehåll. Reallönen sänktes med åtskilliga procent. Vi minns vad Olof Palme som oppositionsledare sade 1977. Då hade det också blivit nödvändigt för den borgerliga regeringen att devalvera. Ni kan inte ha glömt — Anna-Greta Leijon var medlem av regeringen då — att ni med Palme och Sträng i spetsen beslöt i februari 1975 att staten skulle välja den fullkomligt unika vägen i löneavtalshistorien dvs. vara löneledande. Ni medverkade då till och har ansvaret för lönekostnadshöjningen på 40 2 under tvåårsperioden 1975 och 1976. Ni lät parterna förhandla oss ur marknaden. Ni medverkade delvis och indirekt till att Palme för ett och ett halvt år sedan kunde påminna om att Sverige sedan 1976 förlorat tiotusentals industrijobb. Mot denna bakgrund är Olof Palmes uttalande från 1977 intressant och avslöjande. Han sade: ”En devalvering ökar ytterligare inflationen i vårt land. Den har därför sin udd riktad mot hushållen, barnfamiljerna och löntagarna”. Nu står vi som sagt inför en ny avtalsrörelse. LO fortsätter driva sin ansvarslösa lönepolitik eller med andra ord — säg det gärna — sysselsättningspolitik. LO har lagt ett sabotagebud. Buden från tjänstemannaorganisationerna ligger inte långt efter. Arbetslöshetssituationen är i dag försämrad. Ni höjer skatterna. Ni skall införa löntagarfonder och fondsocialism, som ytterligare höjer kostnadsläget i arbetsoch näringslivet. Budgetunderskottet ökar. Lånebehovet ökar. Räntekostnaderna för lånen ökar. Skall ni stillatigande låta LO genomdriva sitt bud i den kommande avtalsuppgörelsen? Skall parterna medvetet få skapa ytterligare arbetslöshet? Jag är medveten om att jag något tillspetsat frågeställningarna. Men efter snart 15 års erfarenheter av en destruktiv och osolidarisk lönebildning i svensk ekonomi med både tragiska och katastrofala konsekvenser för enskilda löntagare är det dags att skärpa tonen. Här måste en annan sak sägas. Anna-Greta Leijon vet att man tar stora risker när man devalverar. Det kan lyckas, men det kan också misslyckas. Med andra ord: Fortsätter parterna med sin ansvarslösa lönebildning, som ytterligare friställer 10 000-tals löntagare, kan andra åtgärder än devalvering bli nödvändiga. Jag kan tänka mig att Anna-Greta Leijon eller någon annan påpekar efter mitt anförande att det har blivit bättre. Tidningarna har uppgifter om att kostnadsläget förbättrats i jämförelse med konkurrentländer. Några företag rapporterar t.o.m. om vinstökningar. Konjunkturrapporterna andas viss optimism, osv. Ja, tack och lov att de arbetslösa får höra något som de kan hänga upp förhoppningar på. Men vad hjälper detta de arbetslösa om parterna på nytt skall få göra avtalsuppgörelser som i officiella sammanhang säges vara återhållsamma och ansvarsfulla men som av allt fler kloka s.k. vanliga människor betraktas med ökad skepsis? Man måste ju inse att löntagarna har 10-15 års erfarenheter av vad parternas avtalsuppgörelser egentligen ställer till med. Man måste ju också inse att av den miljon löntagare som under senare år på ett eller annat sätt mött den för den enskilda människan katastrofala arbetslösheten blir det allt fler som, när de kommit över chocken, depressionen och vanmakten, börjar undra vem som egentligen är skuld till detta. Herr talman! Jag har ägnat många minuter åt detta. Ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet brukar inte göra det. Vi har andra utskott som skall ägna sig åt de förutsättningar som måste skapas i svensk ekonomi för att arbetslösheten skall vara så liten som möjligt. Men jag har ändå den här gången behandlat ämnet så här. Arbetsmarknadsutskottet tvingas se arbetslösheten och dess verkningar på mera nära håll. Utskottet prövar olika slag av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Utskottet ser kanske mera påtagligt hur miljarderna strömmar iväg. Och vad blir resultatet — som dess värre ofta är kortsiktigt? Jag upprepar att våra åtgärder tyvärr blir kortsiktiga. Vi kan samtidigt se — och detta finns redovisat i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 8, som nu skall leda till beslut i kammaren — att utöver tillfälliga kortsiktiga förbättringar är den långsiktiga utvecklingen på arbetsmarknaden mycket bekymmersam. Summan av antalet personer som är öppet arbetslösa och som sysselsätts genom olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder har tyvärr ökat. En viss minskning har naturligtvis skett under perioder av högkonjunktur, men i varje lågkonjunktur har ”toppen” legat högre än i den föregående. Även arbetslöshetsnivån vid högkonjunkturerna har successivt stigit. Arbetsmarknaden fungerar med andra ord allt sämre. Antalet lediga platser minskar. Särskilt allvarlig är ungdomsarbetslösheten. Den trendmässiga ökningen av denna arbetslöshet fortsätter. Utvecklingen oroar oss i arbetsmarknadsutskottet. Den måste också oroa arbetsmarknadsministern. Arbetsmarknadspolitiken har sina begränsningar. Vad gör vi när det inte finns ytterligare miljarder att ta till? Den första reservationen i betänkandet är en gemensam borgerlig reservation. Vi anför i den att den ekonomiska politiken måste läggas om för att förbättra sysselsättningsläget. De offentliga utgifterna måste minskas. Budgetunderskottet måste minskas. Vi kan inte fortsätta finansiera offentliga utgifter med lån. De jättelika räntekostnaderna måste minskas. Vi säger nej till skattehöjningar. Förslaget om kollektiva löntagarfonder måste avvisas. Min kollega Bengt Wittbom kommer att ytterligare utveckla hur vi moderater ser på arbetsmarknadspolitiken, speciellt ungdomsarbetslösheten, och på en del andra frågor i betänkandet. Jag har belyst vår syn på den allmänna inriktningen av åtgärderna och ber med detta att få yrka bifall till reservation nr 1 och till alla övriga reservationer i betänkandet som vi moderater har undertecknat.

Herr talman! Riksdagen beslutade våren 1982 genom att bifalla en centermotion med en rösts majoritet att alla ungdomar upp till 21 år skulle erbjudas utbildning, praktik eller arbete — inte bidrag. Centern ansåg att den s.k. arbetslinjen var att föredra framför bidragslinjen. Våren 1982 var socialdemokraterna i opposition och föredrog därvid tillsammans med kommunisterna att stå kvar vid bidragslinjen. Bakgrunden till centermotionen var då som nu insikten om att det största hotet mot många ungdomars hälsa och sociala utveckling är just ungdomsarbetslösheten. Detta gäller i synnerhet de ungdomar som upplevt en splittrad uppväxtmiljö, börjat tidigt med olika missbruk, suttit av skolan osv. Speciellt för dessa, men även för andra, ökar risken för en mindre god livsstil, ifall de skall börja sitt vuxna liv i arbetslöshet. Centerns grundinställning är att alla ungdomar måste få en ärlig chans, men att vi också måste ställa ordentliga krav på dem som tvekar att ta chansen. Centern anser att alla jobb är meningsfullare än arbetslöshet och bidrag. Detta innebär i sin tur att erbjudet arbete alltid skall antas i avvaktan på den utbildning eller det arbete som han eller hon eftersträvar. Det är emellertid mycket viktigt att ungdomarna är förvissade om att samhällets hjälpkrafter inte glömmer bort dem därför att de kommit in is.k. ungdomslag. De måste känna och veta att de inte är bortglömda. Arbetet med att uppfylla realistiska krav på utbildning och arbete skall pågå hos de organ som av samhället har fått sådana uppgifter. Samtidigt bör det sägas att, oavsett om han eller hon är i ungdomslag eller inte, skall var och en ges rådet: Ta egna initiativ och förlita er inte så mycket på arbetsförmedlare och andra! De egna initiativen leder i de flesta fallen längst när det gäller att komma dit man vill. Centern noterar att socialdemokraterna i regeringsställning delvis har nyktrat till och nu närmar sig arbetslinjen. Vi kunde ha kommit långt, om socialdemokraterna redan våren 1982 begripit att arbetslinjen är att föredra, i synnerhet för unga. Mittenregeringen hade svårt att uppfylla riksdagsbeslutet från våren 1982 genom att LO i princip vägrade att förhandla före valdagen — naturligtvis styrkt genom socialdemokratiska partiets negativa inställning. De förslag som socialdemokraterna nu ställer sig bakom är ett steg framåt för socialdemokraterna, men sett ur ungdomarnas synpunkt har förslaget betydande brister. Det gäller först och främst beträffande arbetsdagens längd. Regeringen föreslår att 18-19-åringars första arbetslivserfarenhet skall bestå av halvtidsarbete. Centerpartiet anser att det är viktigt att ungdomarna får de arbetstider som är de normala för arbetsplatserna. Det innebär i regel åtta timmars arbetsdag. En mycket viktig del av vad vi kallar arbetslivserfarenhet grundar sig på att följa rådande arbetstider, dvs. att komma in i arbetslivets rytm. Centern avvisar därför regeringens förslag på denna punkt och föreslår normala arbetstider. Den andra punkten centerpartiet inte kan acceptera är att alla ungdomsjobben skall bedrivas inom den offentliga sektorn. Detta är felaktigt på flera sätt. För det första finns det många ungdomar som tänker sig en framtid inom näringslivet. Då bör de rimligen också få en chans att få ett ungdomsjobb inom näringslivet. För det andra är det sannolikt så att antalet anställda inom den offentliga sektorn inte kommer att öka under denna valperiod. Då måste det vara felaktigt att lotsa alla arbetslösa 18-19-åringar in i den offentliga sektorn. För det tredje är arbetslösheten nu så hög att det borde vara ett intresse för riksdagen att inte stifta lagar som utestänger en stor mängd arbetsgivare. En socialdemokratisk motionär oroar sig t.ex. över att regeringens förslag utestänger ungdomar från att få arbeta inom de kommunala bolagen. Det är i och för sig en riktig iakttagelse, men oron borde rätteligen också SAR att ungdomar stängs ute från det privata näringslivet. Centerpartiet anser, liksom nu regeringen, att det är viktigt att kommunerna får det slutliga uppföljningsansvaret för att alla 18-19-åringar får utbildning, praktik eller arbete. Vi anser dock att det ligger i allas intresse att så många jobb som möjligt kommer till i servicenäringarna, inom jordoch skogsbruket, i det tillverkande näringslivet — ja, över huvud taget inom det privata näringslivet. Därför yrkar vi avslag på regeringens förslag om att ungdomarna skall utestängas ifrån det privata näringslivet och begär i stället att alla arbetsplatser skall vara öppna för ungdomarna. Den tredje punkten gäller ungdomslönerna. Centern har i motion efter motion sagt — fritt översatt — att det är bättre att ungdomarna i stället för att få 100 kr. KAS-ersättning får några tior till men får göra en insats för pengarna. Regeringen föreslår nu att arbetslivsinsatsen skall vara fyra timmar och att lönen skall vara 120 kr. Enligt pressen lär regeringen i det längsta ha haft som sin uppfattning att de 100 KAS-kronorna skulle bli arbetsersättning för de fyra timmarna. Detta godtogs tydligen inte av LO — och regeringen gav efter. Centern anser att kan regering och riksdag besluta om KAS-ersättningens storlek, så kan riksdagen också besluta om ungdomslagslönerna i ett läge där arbetsmarknadens parter inte har kunnat komma till en vettig uppgörelse. Centern föreslår 20 kr. i timmen eller 160 kr. per dag. Vi anser att staten inte har råd med högre ersättning. Vi anser också att det från 18-19-åringarnas synpunkt är bättre att få 160 kr. för en hel arbetsdag än att få 100 kr. för att gå arbetslös eller att få 120 kr. för en halv arbetsdag. Man kan alltid diskutera lönens storlek, men låt mig påpeka att i denna kammare har accepterats att en hundralapp per dag skall vara en godtagbar ersättning till arbetslösa ungdomar. Enligt vår uppfattning måste det vara lättare att klara sig på 160 kr. per dag än på en KAS-ersättning på 100 kr. per dag eller på regeringens förslag om 120 kr. per dag. Centern anser att dagsersättningens storlek är en väsentligare fråga än timersättningens. 20 kr. per timme och heldagsarbete är en klart bättre lösning än socialdemokraternas 30 kr. per timme och halvdagsarbete. När det gäller ungdomsjobb inom den privata sektorn anser vi att statsbidraget skall vara 120 kr. per dag plus socialavgifter. Vi anser att de privata arbetsgivarna skall betala 40 kr. per dag, dock inga arbetsgivaravgifter. Den fjärde punkten som jag vill nämna är frågan om ungdomslagen och de förståndshandikappade ungdomarna. I tre motioner framhålls att förståndshandikappade ungdomar i åldern upp till 25 år bör få ingå i ungdomslagen, detta på grund av den förlängda skolplikt som gäller för dessa ungdomar. I skön förening skyller socialdemokrater och moderater sitt negativa ställningstagande till att låta förståndshandikappade ingå i ungdomslagen på handikapputredningen. Detta är ingenting annat än de obotfärdigas förhinder. Logiskt måste det vara helt riktigt att ungdomslagen får gälla förståndshandikappade upp till 25 år. All handikappolitik går ju som bekant ut på att förståndshandikappade skall i så stor utsträckning som möjligt leva bland andra i samhället. Detta torde också stå helt klart för socialdemokrater och moderater, och då borde man hålla sig för god för att hänvisa till handikapputredningen. Centerpartiet yrkar alltså på att motionerna 27, 29 och 32 bifalls i de delar de berör att förståndshandikappade ungdomar upp till 25 år skall få ingå i ungdomslagen. En annan fråga som noga måste uppmärksammas när det gäller ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden är det intresse som finns att starta eget, antingen som egen företagare eller också i kooperativ form. Att få fram nya företagare är enligt centerns uppfattning en av de allra viktigaste uppgifterna under 1980-talet. Här behövs okonventionella metoder. Myndigheter och fackliga organisationer får lov att strunta i sedvanliga metoder och i stället vara beredda att med ungdomarna diskutera fram skräddarsydda lösningar. Därvid är det viktigt att företagandets villkor uppmärksammas i speciella utbildningsinsatser. När det gäller arbetsorganisationen verkar regeringsförslaget enbart gå ut på att ungdomarna i stora grupper skall få arbeta inom den offentliga sektorn. Arbetsformen att arbeta i lag passar naturligtvis ibland, men många uppgifter torde bli bättre utförda, samt ge större arbetslivserfarenhet, ifall de får utföras enskilt tillsammans med någon ordinarie arbetstagare. Eftersom centern föreslår att ungdomarna lika gärna skall få arbeta inom näringslivet, vill vi påpeka att det inom näringslivet endast i undantagsfall torde bli tal om hela ungdomsgrupper. I alla småföretag inom jordoch skogsbruket, i servicenäringarna samt i tillverkningsindustrin torde det nästan undantagslöst vara fråga om enskild placering. Centerpartiet avvisar därför regeringens felaktiga syn på hur arbetet skall organiseras. Jag har tidigare beklagat regeringens senfärdighet när det gäller åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Vi fattar nu ett riksdagsbeslut i december månad, och till nyåret får kommunerna ta ansvaret för verkställigheten. Man måste beklaga att regeringen inte kom till skott tidigare. Det verkar som om det var först när regeringen fick klart för sig hur hög ungdomsarbetslösheten var i september som uppvaknandet kom. Även om så var fallet, skulle det inte ha varit för mycket begärt att regeringen hade haft ett fullständigt förslag liggande färdigt vid riksmötesstarten. I stället har frågan handlagts så, att delar av förslaget kommit riksdagen till handa så sent som i slutet av oktober. Kontakten med kommunerna har tydligen regeringen klarat av internt inom partiet — med John-Olle Persson. Det skulle ha varit bra för sakfrågan om regeringen hade bemödat sig om att samtala med Kommunförbundets samtliga partiföreträdare. Den ordningen har tidigare varit gällande. Nu har vi en situation då kommunerna får reda på riksdagens beslut samtidigt som de skall dra i gång verksamheten. Regeringen tog, trots en här påtalad bristfällig handläggning, lång tid på sig för att få fram ett halvdant förslag. Man kan förstå att regeringens förfaringssätt har skapat irritation i kommunerna. I detta sammanhang vill jag också peka på centerpartiets förslag om att redan detta år utöka lärlingsplatserna med 5 000. Samtidigt vill vi att lärlingsplatserna ytterligare utökas för budgetåret 1984/85. Vi lägger fram detta förslag med utgångspunkt i de positiva resultat hittillsvarande lärlingsutbildning givit. Närapå alla har fått arbete inom det företag där de haft sin lärlingsutbildning. När ungdomsarbetslösheten tidigare behandlats i riksdagen har moderater och folkpartister i stort sett haft samma syn som centerpartiet. De har därför i huvudsak stått bakom våra uppfattningar. Jag noterar att dessa båda partier nu valt den bekväma avslagslinjen, utan att egentligen presentera hållbara alternativ. De arbetslösa ungdomarna är — och har skäl att vara — mycket besvikna på socialdemokraterna, men torde vid studium av moch fpalternativen ha goda skäl att känna besvikelse även med dem. Det är klart att den viktigaste åtgärden när det gäller ungdomars inträde på arbetsmarknaden är att få ekonomin i balans. De stora budgetunderskotten blir därmed ett hot mot sysselsättningen på två sätt: dels genom att Sverige riskerar att få en i förhållande till omvärlden alltför hög inflation, dels genom att den totala offentliga sektorn underfinansieras i förhållande till sin storlek. Detta gör det nästan omöjligt för den offentliga sektorn att i någon större utsträckning delta i en offensiv sysselsättningspolitik. Socialdemokraternas löftesbeströdda valrörelse var därför mycket olycklig. Vettiga besparingar revs upp, och löftena har blockerat en bra sparpolitik. Trots ordentliga skattehöjningar har vi fått en stor ökning av budgetunderskottet. Allt detta har varit till nackdel för den långsiktiga sysselsättningen, och då vet vi av statistiken och av praktiska erfarenheter att det är ungdomarna som råkar värst ut. Avslutningsvis vill jag i fråga om detta avsnitt beröra, att ifall något område är betjänt av en byråkratisk frizon — det numera så bekanta uttrycket — så är det när det gäller ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden. Tyvärr upplever många ungdomar och arbetsgivare oändliga handläggningstider, fackliga hinder och krångel i största allmänhet. Det verkar vara så att civilminister Bo Holmberg har tagit som sin uppgift att tala mot byråkrati och för byråkratiska frizoner — medan regeringen i sin helhet, Holmberg inräknad, i praktisk handling krånglar till tillvaron mer och mer. När det gäller ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden måste det verkligen bli tal om en byråkratisk frizon. Det är, fru arbetsmarknadsminister, viktigare att lyssna till ungdomarna än till de fackliga organisationerna. Ständigt sägs det att ungdomsjobben inte får inkräkta på andra jobb, att jobbinte får utföras som kan betraktas som ordinarie arbetsuppgifter osv. Å andra sidan framhålls att jobben skall vara meningsfulla. Detta är klart motstridiga ståndpunkter, som öppnar för godtycke och missförstånd. Jag tror att det vore bra för alla parter om detta konstiga prat försvann och alla erkände att ungdomarna måste få vara med i de ordinarie arbetsuppgifterna. Herr talman! Att utrota ungdomsarbetslösheten bland ungdomar i de känsligaste ungdomsåren är inte bara en solidaritetsfråga utan också en god investering för framtiden och en bas för fortsatt välståndsutveckling i vårt land. Centerpartiet har i partimotionen framfört att regeringens förslag om ett direkt avskaffande av alla beredskapsarbeten är felaktigt. Det blir erfarenhetsmässigt bl.a. alltid informationsproblem när man byter ett system mot ett annat. Centern anser dessutom att rekryteringsstöd till privat näringsliv och beredskapsarbeten kompletterar varandra, framför allt i ett övergångsskede. Vi noterar med stor tillfredsställelse att socialdemokraterna i utskottet har övergett regeringslinjen. En majoritet slår nu vakt om enskilda beredskapsarbeten. Centern och folkpartiet påtalar i en gemensam reservation regeringens och majoritetens negativa inställning till handikappade som måste erhålla lönebidragsmedel för att kunna få en anställning. Centern har i sin motion påpekat att flera länsarbetsnämnder har anmält att pengarna för lönebidrag har tagit slut. Vi konstaterar att i det arbetsmarknadsläge som råder är insatser för handikappade nödvändiga. Det är därför med förvåning som vi noterar att socialdemokrater och moderater slår följe med varandra och är negativa till ytterligare pengar för handikappade. Avslutningsvis vill jag, herr arbetsmarknadsminister, peka på vad ett enigt utskott säger om dataregistreringsverksamheten i Ramsele och de databasverksamheter som bedrivs i Jörn, Jokkmokk och Pajala. Utskottet noterar helt enkelt att dessa verksamheter har en stor betydelse för sysselsättningen på ifrågavarande orter. Personligen förväntar jag mig att regeringen lägger fram förslag om en varaktig lösning i budgetpropositionen. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1, 20, 22, 24, 29, 33, 35, 38 och 40.
Herr talman! När vi nu närmar oss ett nytt år, kan vi se tillbaka på en höst med utomordentligt stora problem på den svenska arbetsmarknaden. Vi har tvingats notera de högsta arbetslöshetstalen i modern tid, samtidigt som antalet personer som omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder har varit mycket stort. I oktober månad i år var inte mindre än 315 000 personer antingen arbetslösa eller sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta innebär en ökning med ca 40 000 personer vid en jämförelse med situationen ett år tidigare. Vi kan alltså konstatera att utvecklingen sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde inte blev vad socialdemokraterna utlovade före valet 1982. Vi minns alla — och det gör framför allt de arbetslösa — de välformulerade propagandatalen om de mänskliga tragedier som en hög arbetslöshet medförde, inte minst bland ungdomarna. Man drog sig inte ens för att beskylla tidigare regeringar för att medvetet skapa arbetslöshet. Med en socialdemokratisk regering skulle situationen genast förbättras. De arbetslösa kunde vara säkra på att arbetslösheten skulle minska, bara socialdemokraterna kom till makten. Verkligheten blev en annan. Det är lätt att förstå den känsla av besvikelse som de arbetslösa känner i dag, mer än ett år senare. Socialdemokraterna blev sina överbuds och slarviga löftens egna fångar. Från folkpartiets sida har vi betonat att insatser mot arbetslösheten måste ges högsta prioritet. Men om det skall prioriteras, måste ju någonting hållas tillbaka. I valrörelsen pekade vi på de uppoffringar som krävdes för att vi skulle kunna möta 1980-talets problem. Vi kunde inte lova några snabba förbättringar på arbetsmarknaden. Vi kunde bara lova att göra allt som stod i vår makt för att försöka bemästra problemen. Jag vill säga att det under den sexårsperiod då folkpartiet hade ansvaret för arbetsmarknadspolitiken inom regeringen bedrevs en arbetsmarknadspolitik med offensiv inriktning och en klar social profil. För att möta problemen på arbetsmarknaden på längre sikt måste vi få ordning på statens finanser. På avgörande punkter har vi inom folkpartiet en annan uppfattning än regeringen om hur detta skall gå till. Vi måste få stopp på ökningen av de offentliga utgifterna och därmed följande skattehöjningar. Regeringen har hitintills valt en annan väg. Under dess första år har skatterna höjts med mellan 12 och 13 miljarder kronor och de offentliga utgifterna med ännu mer. Följden har blivit att budgetunderskottet har ökat kraftigt — till ca 90 miljarder kronor. I en desperat iver att skyla över arbetslöshetssiffrorna föreslår regeringen en rad defensiva åtgärder. Det är med förvåning man konstaterar detta mot bakgrund av att arbetsmarknaden under en längre tid kommit att fungera allt sämre. Antalet arbetslösa och antalet personer sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder har trendmässigt ökat. Vid varje högkonjunktur har ett allt större antal personer stått till arbetsmarknadens förfogande. Rekryteringssvårigheter i expansiva branscher och företag visar sig allt tidigare i konjunkturuppgången. Under oppositionsåren talades i reservationer från socialdemokratiskt håli, ofta med Anna-Greta Leijon som första namn, om den nya strategi som var nödvändig. I början av september i år utlovade Anna-Greta Leijon nya ideer och förslag för att komma till rätta med problemen på arbetsmarknaden. Men regeringen har inte ens orkat med några konstruktiva förslag för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Hittills har regeringen slopat yrkesintroduktionen och stoppat de kommunala ungdomsslussarna. Man har inte lyckats slutföra de av den förra regeringen inledda förhandlingarna med parterna om en vidgning av ungdomsplatserna till att omfatta också 18-19-åringarna. Nedskärningen av antalet platser i högskolan har berövat flera tusen ungdomar möjlighet till fortsatt utbildning. I propositionen föreslås nu ett statligt tvångssystem med s.k. ungdomslag. Det innebär att 18-19-åringarna skall ges halvtidsuppgifter inom den offentliga sektorn med avtalsenlig lön under fyra timmar. Verksamheten föreslås starta vid årsskiftet och successivt byggas ut, så att ungefär 20 000 ungdomar kan komma att omfattas. Det positiva — det skall sägas — är att regeringen vill ersätta det man själv kallar för ”kontantlinjen” med ”arbetslinjen”. På den här punkten har vi inga delade meningar om värdet av att kunna ge ungdomar ett meningsfullt arbete. En sådan ambition låg också bakom förslaget från den förra regeringen om de s.k. kommunala ungdomsslussarna. Förslaget om ungdomslag är emellertid olämpligt utformat på flera viktiga punkter. Det är därtill oklart. Förslaget innebär en lagstiftning som i praktiken kommer att ”låsa in” ungdomarna i tillfälliga kommunala jobb i stället för att ”slussa ut” dem i jobb inom näringslivet som kan bli varaktiga. Ungdomslagen skall enligt propositionen enbart kunna ordnas hos offentliga arbetsgivare med det slutliga lagreglerade ansvaret hos primärkommunerna. Denna bindning till den offentliga sektorn anser vi från folkpartiets sida vara felaktig. I propositionen sägs också att ersättning skall utgå med avtalsenlig lön. Det föreslagna systemet är enligt folkpartiets mening stelbent och föga flexibelt och kommer att försvåra tillkomsten av andra lokalt bättre anpassade lösningar. Risken är också mycket stor att försök att finna andra sysselsättningar eller utbildningar för ungdomarna kommer att minska och ungdomarna därigenom bara ”stoppas undan” i en inte alltför meningsfull verksamhet. I värsta fall kan detta pågå i uppemot två år. Det enda konkreta skulle i så fall vara att man naturligtvis får friserade arbetslöshetssiffror och att därmed det allvarliga läget i realiteten döljs. Det är mycket osäkert om kommunerna kan åstadkomma dessa arbetstillfällen — ens på halvtid — för 20 000 18-19-åringar. Jag erinrar mig att Anna-Greta Leijon under förra vårens arbetsmarknadspolitiska debatt i riksdagen — då som talesman för oppositionen — sade att regeringen under de senaste åren lassat över en lång rad av sina problem på kommunerna och att många kommuner i längden inte skulle klara av saken, i synnerhet inte de med stora arbetslöshetsproblem. Man måste, herr talman, fråga sig vilka dramatiska förändringar det är som gör att man från socialdemokratiskt håll nu i regeringsställning anser sig kunna göra helt om och föreslå att kommunerna genom lag skall åläggas att skaffa fram meningsfulla jobb åt de arbetslösa 18-19-åringarna. Genom förslagets tvingande karaktär är det stor risk att de arbetsuppgifter som kan plockas fram kommer att uppfattas som inte tillräckligt meningsfulla. Det finns ytterligare invändningar som kan göras mot regeringens förslag och som vi tagit upp i vår partimotion. Vi anser därför att förslaget bör avvisas av riksdagen. I stället bör man bygga vidare på att utveckla redan existerande och lokalt anpassade system i kommunerna för att anvisa sysselsättning åt de ungdomar det här gäller. De s.k. ungdomsplatserna för 16-17-åringar har tillkommit efter avtal mellan arbetsmarknadens parter. Regeringen bör ta nya initiativ för att få till stånd motsvarande avtal för ungdomar i de här aktuella åldersgrupperna. För att snabbt få ned företagens kostnader vid anställning av ungdomar bör förslag läggas fram om en nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Denna nedsättning bör första året vara 10 96. Under de följande åren bör nedsättningen successivt trappas av. Under denna period bör parterna avtala om att t.ex. ungdomslönerna skulle kunna hållas konstanta. På det sättet kan ungdomarna få möjlighet till en kraftig konkurrensförbättring i lönehänseende, och de uppnår en vidgning av den arbetsmarknad som står till deras förfogande. Ett annat sätt att förbättra ungdomarnas situation är att temporärt slopa socialförsäkringsavgifterna för ungdomar som startar egen verksamhet och befria allt nyföretagande från den allmänna löneavgiften. Regeringens förslag om införande av ett rekryteringsstöd ligger väl i linje med tidigare folkpartiförslag att stimulera företag till nyanställningar inför en väntad konjunkturuppgång. Vi tillstyrker därför förslaget när det gäller statsbidrag och formerna härför. I propositionen föreslås att de enskilda beredskapsarbetena skall försvinna. Vi har motsatt oss detta. Det har omvittnats från många håll, inte minst från de mindre företagen, att enskilda beredskapsarbeten ofta leder till fast anställning. På en liten arbetsplats är det viktigt att man lär känna en person innan han eller hon får en fast plats i arbetslaget. Detta har kunnat ske genom beredskapsarbete under dessa sex månader. De enskilda beredskapsarbetena har också ett särskilt värde genom de möjligheter de erbjuder att ge en breddad arbetslivserfarenhet. Vi har därför föreslagit att möjligheterna att anvisa enskilda beredskapsarbeten inte skall tas bort. De bör kunna anvisas i sådana fall då förmedlingen annars skulle ha stora svårigheter att få en person placerad. Det är glädjande att konstatera att utskottet enhälligt avvisat propositionen på denna punkt. Enligt arbetsmarknadsutskottets förslag kommer i fortsättningen samma bidrag som för rekryteringsplatser — dvs. 50 90 av den totala lönekostnaden — att utgå till enskilda beredskapsarbeten. Vi har lagt till en viktigt punkt, nämligen att det skall bli en klart smidigare handläggning, så att man betydligt snabbare kan komma till ett anställningsförfarande än vad som hittills varit möjligt. Jag har tidigare pekat på arbetsmarknadsutbildningens betydelse för att underlätta nödvändiga omställningar på arbetsmarknaden. I propositionen föreslås ytterligare resurstillskott för att starta särskilda AMU-kurser inom datateknik och elektronik samt för att utvidga starta-eget-kurser. Enligt vår uppfattning är kurser på dessa områden angelägna och bör komma till stånd. Vi menar emellertid att medel bör kunna tillhandahållas genom omprioriteringar, varvidt.ex. kurser inom allmän kontorsteknik skulle kunna dras ned. Arbetsmarknadsstyrelsen har mycket stora anslag till sitt förfogande, och det bör vara ett naturligt inslag i planeringen av hur dessa används att se till att anordnade kurser tillkommer på de områden där behovet av och efterfrågan på arbetskraft är störst. Ytterligare ett sätt att öka flexibiliteten inom arbetsmarknadsutbildningen är att i allt större utsträckning köpa utbildning. Även detta bör kunna ske genom omprioriteringar inom ramen för AMS existerande anslag. Herr talman! Handikappade kan känna besvikelse. Det antal lönebidrag som nu utgår är otillräckliga. Men halsstarrigt säger regeringen nej till en relativt billig men värdefull arbetsmarknadspolitisk insats för dem som har det allra svårast. Tyvärr är det ytterligare ett exempel på socialdemokraternas omsvängning från oppositionstiden. Då hade man en positiv syn på de handikappade — nu driver man en hård linje i kanslihuset. Inför 1980 och 1990-talets problem måste vi ha en genomtänkt arbetsmarknadspolitisk strategi. Vad regeringen har för beredskap för förändringar på arbetsmarknaden ger propositionen ingen vägledning om. Jag tror att det finns anledning att nämna den ökade datoriseringen, uppbromsningen av den offentliga sektorns expansion samt den fortsatta omstruktureringen av svenskt näringsliv, för att konkret peka på vad vi behöver beakta. Den arbetsmarknadspolitiska medelsarsenalen måste vara oerhört flexibel för att kunna möta framtidens problem. Rörligheten på arbetsmarknaden måste underlättas, vilket ställer stora krav på bl.a. arbetsmarknadsutbildningen. Inte minst ungdomarna måste erbjudas en bättre och mer näringslivsanpassad utbildning, som underlättar deras inträde på arbetsmarknaden. Här spelar också lönestrukturen en viktig roll. Staten som arbetstgivare har viss möjlighet att påverka denna. Arbetsmarknadspolitiken måste över huvud taget stimulera till permanent sysselsättning inom näringslivet. De arbetssökande måste ges chans i framtidsinriktade expansiva branscher. Här skulle lärlingsutbildning, ungdomsavtal, utvidgning av ungdomsplatser och ekonomiska lättnader för ungdomars lönebikostnader samt ekonomisk stimulans för ungdomar som vill starta eget vara offensiva inslag i en sådan politik. För att lösa de långsiktiga problemen på arbetsmarknaden tror jag också att vi måste ta tag i arbetstidsfrågorna.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

Herr talman! Arbetslösheten är fortfarande stor — ca 150 000 människor är öppet arbetslösa. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder omfattar ungefär 166 000 personer, som då inte har ett ordinarie arbete. Sammanlagt är det ungefär 300 000 människor som är i behov av ett fast arbete i dag. I spåren av arbetslösheten dör eller hotas hela samhällen, och hela regioner avfolkas. Vi kan konstatera att över 150 000 industrijobb har försvunnit sedan 1976. Denna utveckling fortsätter. Industriinvesteringarna har sjunkit stadigt sedan mitten av 1970-talet och uppgår nu till mindre än hälften av vad de tidigare gjort. De svenska storbolagen investerar ju alltmer utomlands, i dag mer än vad de sammanlagt investerar i Sverige. Kapitalexporten har tiodubblats sedan 1970. I stället för att investera i produktiv verksamhet för att gagna sysselsättningen i landet flyr kapitalet till spekulation och finansiella transaktioner, som spelar en parasitär och skadlig roll i ekonomin. Många av de mest vinstrika företagen har under en följd av år tillåtits avskeda och permittera arbetare, avveckla produktion i Sverige och upphöra med utvinning och förädling av landets råvaror. Sysselsättningen har tidigare i viss mån upprätthållits av samhällets investeringar och service inom den offentliga sektorn. Den borgerliga svångremspolitiken, oavsett regeringens etikett, urholkar kommunernas ekonomi och kommer endast att späda på arbetslösheten. Investeringarna för framtiden faller drastiskt. Många regioner avfolkas och får allt sämre skattekraft. Arbetslösheten ökar bland ungdomen. Människor utförsäkras i allt större omfattning och blir beroende av socialt understöd. Sådan är dagens verklighet. Kapitalismen urartar alltmer. Det självklara kravet på arbete åt alla sviks i grunden. De politiska högerkrafterna propagerar för ett fortsatt kapitalistiskt vanstyre. Kapitalismens kris skall de arbetande betala. SAF:s ekonomer propagerar nu öppet för ökad arbetslöshet för att man skall klara kapitalismens kris — en modell som är snarlik den reaktionära politik som förs av en rad västländer. F. n. präglas Sverige av att storföretagen har mycket stora vinster. Likvida medel finns i överskott. Investeringarna ligger trots detta på en mycket låg nivå. Börsoch förmögenhetsvinsterna slår alla tidigare rekord. De arbetande drabbas av arbetslöshet och sänkta realinkomster. Och i detta läge kan moderaten Alf Wennerfors och hela moderata partiet säga att LO:s bud på 7 Jo är ett överbud! De har dessutom farhågor för att regeringen skulle acceptera detta bud. Men med detta bud bara bibehålls reallönerna i dagens läge. Jag tycker att den reaktionära politik som moderaterna för i det här hänseendet väl avspeglas i verkligheten. Regeringens politik går ut på att understödja en exportledd tillväxt. Företagen skall tillåtas öka sin lönsamhet för att förhoppningsvis kunna investera och exportera. Det går ut över de arbetande och arbetslösa. Lönerna hålls nere, och framför allt skall kommunerna inte tillföras medel från kapitalvinsterna. Dessutom sägs det att det övergripande målet för regeringens politik skall vara att minska budgetunderskottet, till förfång för sysselsättningen, kommunerna och de arbetande. Det är utifrån dessa politiska positioner som man skall se regeringens förslag till sysselsättningsbefrämjande åtgärder. Dessa åtgärder innebär en stimulans till kortsiktiga arbetsmarknadspolitiska lösningar, där bristen på åtgärder för fasta arbeten är det mest synbara. Förhoppningarna att den privata marknaden skall öka och kunna ta emot mer arbetskraft är en illusion. I kampen mot arbetslösheten skall man hela tiden ta hänsyn till budgetunderskottet. Men i själva verket innebär denna politik att man befäster den strukturella arbetslöshet som vi har i vårt land. Vpk kan naturligtvis inte acceptera en reaktionär borgerlig politik som skall övervältra kapitalismens krisbördor på det arbetande folket. Vi kan inte heller acceptera regeringens politiska tänkande att underordna sig storfinansens krafter, i hopp om att de skall klara samhällskrisen. Nej, kampen mot arbetslösheten måste bli det primära, det överordnade målet i den ekonomiska politiken. Budgetpolitiken skall då tjäna målet att klara arbetslösheten, inte vara överordnad den. Det kan tänkas att man måste acceptera vissa budgetunderskott och att öka dem under vissa perioder. Men med rätta åtgärder och rätta investeringar kommer vi på sikt att klara budgetunderskottet. Investeringsmedel behöver inte rätt använda innebära någon konflikt mellan sysselsättningspolitik och budgetpolitik. Därför måste sysselsättningspolitiken utgå från den förutsättningen att den offentliga sektorn är spjutspetsen i kampen mot arbetslösheten. Det är i samhälleliga former och via samhälleliga institutioner som de nya arbetena skall skapas. Strukturella problem kräver strukturella åtgärder, åtgärder som börjar bryta det rådande systemets ramar. Den offentliga sektorn innefattar många kvantitativa och kvalitativa bristområden som vi kan satsa på i dagens läge och som det är önskvärt att tai anspråk i krisbekämpande syfte i en krisbekämpande politik. Vid årets riksmöte har vpk föreslagit att det skall skapas 35 000 arbetstillfällen inom den offentliga sektorn. Det kostar fem miljarder. Det är precis de fem miljarder som den borgerliga regeringen så att säga stal ftrån kommunerna för några år sedan. Detta ingår i ett program för 100 000 nya jobb för den offentliga sektorn. Men naturligtvis måste vi också se till att de beredskapsarbeten som finns inom den offentliga sektorn omvandlas till fasta arbeten. Också organisationsformen för arbetsmarknadspolitiken måste ändras. Arbetslöshet och undersysselsättning är ju strukturella, bestående inslag i ekonomin numera. De måste mötas med långsiktiga och kontinuerliga insatser. Tillfälliga, ettåriga åtgärder och perspektiv räcker inte längre. På kortare sikt är det alltså den offentliga sektorn som skall svara för sysselsättningsökningen. Men givetvis måste en ökning av antalet industriar beten stå i centrum. Vpk har inom ramen för industripolitiska initiativ pekat på områden där man kan utveckla industripolitiken. Det gäller att få ett tillskott av industriarbeten i det här landet, där vi satsar allt som är möjligt på en industriproduktion med färdigvaror. Det är där vi kan satsa på utveckling och se att vi får arbetstillfällen som kan gagna det svenska samhället på sikt. Det behövs därför ett program för 100 000 industrijobb inom det snaraste. Det måste tas fram — det är ett villkor för den fortsatta existensen av svensk industripolitik i vårt land som kan göra att Sverige blir kvar som industrination. Det behövs alltså offensiva satsningar vad gäller industrin och den offentliga sektorn. Dessutom måste insikten komma om en bättre anpassning av det framtida utbudet av arbetskraft och det tillgängliga antalet timmar i avlönat arbete. En arbetstidsförkortning är därför nödvändig, och regeringen måste utarbeta ett program för att förverkliga detta under 1980-talet. Det finns en rad skäl för att förkorta arbetstiden. Framför allt gäller det jämlikheten mellan män och kvinnor. Det är också en klassfråga, och de långa arbetstiderna drabbar framför allt småbarnsföräldrar, kroppsarbetare och låginkomsttagare. En arbetstidsförkortning är vidare en viktig förutsättning för föräldrars umgänge med barnen och människors deltagande i den demokratiska processen. En arbetstidsförkortning kommer också att få positiva effekter på sysselsättningen. Den ger fler jobb. Den insikten ligger bakom den rörelse för kortare arbetstid som har vuxit sig stark i Europa. Socialdemokraterna har inte insett detta ännu. Den svenska LO-ledningen är nu ensam bland fackliga ledningar i Västeuropa om att inte kräva åtgärder för en kortare arbetsdag. Det är beklagligt. Därigenom riskerar ju landets arbetare att arbetsköparsidan tar hand om frågan och genomför arbetstidsförkortningen på sina villkor, någonting i stil med vad Elver Jonsson gärna skulle se. Arbetstidsförkortningen skulle också bli en gigantisk jämlikhetsreform, om kompensationen skulle komma dem till del som har en inkomst understigande 100 000 kr. Regeringen satsar nu på rekryteringsplatser i det privata näringslivet. Vpk betraktar detta som en ren subventionspolitik. Enligt vår mening är hela systemet i grunden felaktigt. I stället anser vi att det bör införas en anställningsgaranti för ungdomen. Vi utkräver av företagen att de anställer ungdomar. Anställningsgarantin bör finansieras med en särskild arbetsgivaravgift, och garantin skall bestå i att ett heltidsarbete ställs till förfogande för varje femtiotal anställda. Vpk tvivlar på att det privata näringslivet självmant kommer att ta något ansvar för sysselsättningen i vårt land. Därför måste vi avkräva näringslivet ett ansvar. Även regeringens förslag till ungdomslag inom kommunerna är ett förslag med stora brister. I och för sig är vpk positivt till tanken på ungdomslag, ungdomslag som skall vara ett steg på väg mot fasta arbeten och som skall knytas till en långsiktig utbyggnad av den offentliga sektorn. Vpk föreslår en treårsplan för utbyggnad av den offentliga sektorn, varvid 35 000 arbeten skulle tillskapas under det första året. Regeringens förslag när det gäller ungdomslag är inte knutet till en utbyggnad av den offentliga sektorn. Snarare är tendensen den att antalet fasta arbeten minskar i kommunerna, medan antalet beredskapsarbeten ökar. Ungdomslagen skulle få en ram som riskerar att negativt påverka dess funktion och innehåll — ungdomslagen är ju tänkta som en temporär lösning, en förvaringsplats. Ungdomarna skall bort från arbetslöshetsstatistiken. De skall kunna handplockas för de privata arbetsgivarnas räkning. Dessutom klyvs ungdomarna i kategorier, många skall bara beredas deltidsarbete. Det dubbla tvånget, hot att mista arbetslöshetsersättningar eller att tvingas lämna lagen på det privata näringslivets befallning, försätter ju dessa ungdomar i en andraklassposition rättsligt och socialt, jämfört med andra arbetare. Det är alltså, med regeringens förslag, fråga om inrättande av ett arbetsmarknadens C-lag. Katergoriklyvningen — eftersom unga inte skall arbeta hel arbetsdag utan endast fyra timmar — är obegriplig och förstärker bara intrycket att ungdomarna skall förvaras på säker plats. Det vittnar om total avsaknad av politisk vilja att angripa arbetslöshetens orsaker. Regeringens förslag till ungdomslag skapar ungdomskategorier med olika rättigheter. Ungdomarna garanteras inte ett minimum av ekonomisk självförsörjning. Dessutom kommer den här nya kategorin arbetare att skapa motsättningar på arbetsplatserna, eftersom det enligt regeringens förslag kommer att finnas minst tre kategorier arbetare på samma arbetsplats. Inte minst de fackliga aspekterna och lönearbetets ställning måste verkligen beaktas i det här sammanhanget, och då från arbetarrörelsens utgångspunkter. Vpk kräver därför att minst följande ändringar görs beträffande ungdomslagen för att det skall kunna bli positiva effekter — naturligvis på basis av en politik som syftar till fasta arbeten: 1. Arbetsförmedlingens åtgärder skall vidtas i nära samarbete med den unge, som också skall kunna acceptera åtgärderna. 2. Arbete i ungdomslag skall ske på heltid, och man skall inte samtidigt stå till det privata näringslivets förfogande. 2. Den unge skall ha tillgång till arbetslöshetsunderstöd, om ett arbete av olika anledningar inte kan tas. Det här är ett minimum av de förändringar som måste vidtas för att lagstiftningen skall bli positiv. Det hela bör, som sagts, sättas in i ett större sammanhang, där möjligheten till ett fast arbete finns med. Annars kommer en ungdomslag av denna typ att enbart bli ett slags förvaring. Vidare är det förunderligt att regeringen har lagt förslaget om ungdomslag i detta skede i stället för att på allvar satsa på det som kallas Örebromodellen, där kommunerna får större ramar att arbeta med än enligt nuvarande förslag och där arbete och utbildning kan kombineras. Meningsfullheten och målen för det som kallas Örebromodellen är vida överlägsna dagens förslag till ungdomslag. Regeringen borde i stället under en övergångstid ha satsat på tillfälligt utvidgade beredskapsarbeten och verkligen prövat Örebromodellen och gett den en chans. Vpk:s förslag till ändrad inriktning av ungdomslagen kan väl flyta in i en Örebromodell. Men i det läge som nu råder ser vi mycket stora brister i regeringens förslag till ungdomslag. Och när utskottet, vars största minoritet nu är majoritetsskrivare, inte på något som helst sätt velat realbehandla andra förslag än regeringens, finns för oss i vpk bara en utväg och det är att yrka på att ärendet återremitteras till utskottet för ny prövning. Om inte utskottet heller då kan komma fram till andra positioner, återstår för riksdagen, som jag ser det, bara att avslå regeringens förslag till ungdomslag. Vårt förslag till återremiss grundar sig alltså främst på den mycket bristfälliga sakbehandlingen i utskottet av de alternativa förslagen. När jag yrkar återremiss gör jag det avseende mom. 19-29, 31 och 33-35, och i andra hand yrkar jag bifall till reservationerna 21, 30 och 34. Herr talman! I övrigt yrkar jag bifall till de andra vpk-reservationerna i betänkandet. Jag vill särskilt peka på reservation 7. Ett bifall till den skulle ge de utförsäkrade större möjligheter till beredskapsarbete och utbildning. Även ett bifall till reservation 9, om tidigareläggning av kommunala byggprojekt, skulle vara ett utmärkt sätt att sätta byggnadsarbetare i arbete — inte minst i krisregioner som den jag själv kommer från, där byggarbetslösheten nu är mycket hög. Jag vill även peka på reservation 41, där det krävs att lönebidraget till de allmännyttiga organisationerna skall återställas till 100 96. Jag vill till sist, herr talman, säga några ord om min motion 132 i anledning av proposition 40. Jag hävdar i motionen att ingen besparing skulle ske om beredskapsarbetena upphör. Utskottet har ändå i behandlingen till viss del tillgodosett motionen, och de 100 miljoner som regeringen tänker spara på arbetsmarknadens område kan nu tas i anspråk.

Herr talman! Det nu aktuella utskottsbetänkandet behandlar arbetsmarknadspolitiska åtgärder som kommer att ha en omedelbar effekt på sysselsättningen. Vi socialdemokrater bedömer att det krävs ytterligare arbetsmarknadspolitiska insatser, eftersom omläggningen av den ekonomiska politiken ger effekt på sysselsättningsutvecklingen med en viss fördröjning. Utskottsmajoriteten tillstyrker regeringens förslag om tillfällig förstärkning av arbetsförmedlingen och om ökade resurser för utbyggnad av arbetsmarknadsutbildning. Det senare förslaget innebär ökad kapacitet vid AMU, fortbildning för att motverka s.k. flaskhalsproblem inom industrin och anordnande av yrkespraktik inom försvaret och inom civilförsvaret. Det har i många fall visat sig önskvärt att kunna ge nya arbetslösa utbildning, som varvas med praktik eller arbete. Utskottsmajoriteten stöder regeringens förslag om beredskapsarbeten i kombination med utbildning. Såsom framgått av tidigare inlägg gäller det också en ny stödform, s.k. rekryteringsplatser. Vi tar också upp enskilda beredskapsarbeten och insatser för ungdomar i åldern 18-19 år. Dessa skall, när inte annan anställning eller utbildning kan erbjudas, kunna få arbete is.k. ungdomslag, som inrättas hos offentliga arbetsgivare. Arbetsfördelningen mellan mig och mina utskottskamrater är sådan att Bo Nilsson kommer att ta upp alla frågor som berör ungdomsarbetslöshet och ungdomssysselsättning och åtgärder i samband därmed. Till utskottsbetänkandet har fogats 43 reservationer. De tre borgerliga partierna har kunnat enas om reservation 1, där de kritiserar den socialdemokratiska politiken, men när det gäller åtgärdssidan finns det ingen enighet längre. Det samlade borgerliga alternativet saknas. Moderaterna har ensamma 19 reservationer. Man kommer osökt att dra slutsatsen att anledningen till den borgerliga regeringstidens snabba ökning av den öppna arbetslösheten säkerligen var dels svårigheter att finna gemensamma lösningar på problemen, dels att moderaterna inte ville vara med om insatser av arbetsmarknadspolitisk karaktär när industrisysselsättningen rasade. Herr talman! Vårt land är det enda land i västvärlden som har en regering som sätter sysselsättningen som främsta mål för den ekonomiska politiken. Det måste väl tillfredsställa också Lars-Ove Hagberg. Till Alf Wennerfors vill jag säga att vi håller vallöftet ”en beslutsam kamp mot arbetslösheten”. En beslutsam kamp mot arbetslösheten är vad vi för dels genom den ekonomiska politiken, dels genom förslag om insatser av både långoch kortsiktig karaktär på sysselsättningsområdet. Elver Jonsson! Fortfarande tycker vi att det är en mänsklig tragedi när många människor går arbetslösa, det är en mänsklig tragedi för var och en som drabbas av arbetslöshet. Det är också därför som våra insatser är så intensiva och återkommande. Vi började på en gång vid regeringsskiftet och har återkommit med jämna mellanrum. Omläggningen av den ekonomiska politiken visar många positiva tecken. Allt tyder på att den ekonomiska aktiviteten ökar. Antalet varsel om driftinskränkningar minskar. Företagen tar i anspråk arbetskraftsreserver och börjar ersättningsrekrytera, en del häver anställningsstoppen. Exporten har ökat med 10 26, industriproduktionen med 8 26 och orderingången till industrin med 15 96. Många företag går bra, en del gör stora vinster. Företagen ser också mera optimistiskt på sin framtid. I februari var det bara 19 96 som var optimistiska, och nu i veckan var det 51 96 — det är således en stor förändring. Alf Wennerfors sade: ”Tack och lov att människorna har något positivt att se fram emot.” Jag vet inte vem Alf Wennerfors riktade sitt tack till, men jag antar att det var till den socialdemokratiska regeringen, eftersom det är den som närmast är ansvarig för att vi har fått en annan utveckling. Den positiva utvecklingen kan också ses ur flera andra synvinklar. Exempelvis har deltidsarbetet ändrat karaktär. Den långa deltiden har ökat, och den korta deltiden minskat. Jämför man det totala antalet arbetstimmar per vecka under de tre första kvartalen 1982 och 1983 finner man att det totala antalet arbetade timmar per vecka 1983 är ca 4,6 miljoner fler. Den här positiva utvecklingen har inte gett speciellt stora förändringar i arbetslöshetssiffrorna. Det beror på att antalet personer i arbetskraften fortsätter att öka. Det var ca 40 000 fler som efterfrågade arbeten under första halvåret i år än under första halvåret i fjol. Anledningen till ökningen är antalet kvinnor och de stora ungdomskullar som söker sig ut på arbetsmarknaden. Den borgerliga krispolitiken har eftersläpningar, och den socialdemokratiska sysselsättningspolitiken har ännu inte fått effekter fullt ut. Alf Wennerfors frågade vad detta beror på. Jo, i allt väsentligt beror det på att ni i regeringsställning inte beaktade de faktorer som påverkar människors möjlighet till trygghet. Ni såg inte till att landet fick en sund ekonomi och att människorna fick arbete. Jag vill påminna de tidigare talesmännen om utvecklingen på arbetsmarknaden. Från 1976 till 1983 minskade industrisysselsättningen med 170 000 personer. Alf Wennerfors angrep lönerna och ansåg dem vara boven i dramat — allt i gammal traditionell högerstil. Men, Alf Wennerfors, det rimmar illa. Varför blev det ändå så stor arbetslöshet under de sex borgerliga åren? Det var ju sex år av reallönesänkningar. Då borde ju sysselsättningen ha gått snabbt i höjden, men så blev inte fallet. De borgerliga partierna framhåller att sysselsättningsåtgärderna inte innebär något nytänkande inom regeringen. Det finns vissa nya inslag i de här förslagen, men sedan är det faktiskt så att socialdemokratisk politik aldrig har bytt fot varje kvartal. Målmedvetet, steg för steg, förändras den ekonomiska politiken för ökad sysselsättning, och med insatser inom arbetsmarknadspolitikens ram ökar man sysselsättningen. Målmedvetenhet och långsiktighet i den ekonomiska politiken och i sysselsättningspolitiken har ersatt ryckigheten och kortsiktigheten från den borgerliga epoken. I den borgerliga reservationen framhålls att arbetslösheten har ökat under en följd av år. Det är viktigt att ni studerar de tabeller som finns fogade till utskottets betänkande. Där finner man en markant ökning av arbetslöshetsnivån under de borgerliga regeringsåren. Varför accepterade ni de höga arbetslöshetsnivåerna då? Beträffande budgetunderskottet vill jag bara påminna om att när lånemiljarderna började rulla, hette ekonomiministern Gösta Bohman. När ni är så klarsynta i dag, varför hejdade ni inte hans ”svindlande affärer”? Jag delar er oro för budgetunderskottet och vill också framhålla att om vi inte får ordning på den raserade ekonomin klarar vi inte sysselsättningen och försörjningen för människorna inom vare sig jordbruket eller industrin. Vänsterpartiet kommunisterna tar i reservation 2 upp frågan om de delvis långsiktiga sysselsättningsmålen. Jag vill i detta sammanhang understryka att socialdemokratins viktigaste mål alltid har varit att klara sysselsättningen. Vi vill framhålla att kan vi inte komma till rätta med budgetunderskottet kommer vi inte heller att kunna lösa sysselsättningsfrågorna och andra välfärdsmål för människorna. Beträffande expansionen av den offentliga sektorn måste vi finna en balans, där vi kan ge människorna den vård, omsorg och service som de behöver och skapa arbetstillfällen. Vi måste dessutom nå balans i rikets finanser. Vi vill värna om den offentliga sektorn både som välfärdskomponent och en viktig sysselsättningsfaktor. Beträffande den offentliga sektorn vill jag peka på de 300 milj.kr. som riksdagen beslutade om i våras för att kommuner och landsting skulle kunna tidigarelägga anställningar. Många har upplevt det som mycket värdefullt och positivt, och det har betytt en hel del för sysselsättningen. Jag yrkar avslag på reservationerna 1 och 2. Moderaterna yrkar avslag på förslaget om tillfälligt förstärkta personalresurser på arbetsförmedlingen. Vi anser det angeläget att motverka de allt längre arbetslöshetstiderna och att snabbt tillgodose näringslivets behov av arbetskraft. Arbetsförmedlarna utsätts för stora påfrestningar i samband med att de arbetssökandes antal ökar. Den disponerade tiden för att förmedla arbete och kontakta de sökande har också minskat under de senaste åren. Det är viktigt att kunna behålla kontakten med den arbetssökande och också de företag som behöver nyanställa och rekrytera. Därför yrkar jag avslag på reservation 3. I reservation 4 säger vpk att man inte skall ha tvångsåtgärder inom arbetsmarknadspolitiken för att förmå enskilda att acceptera ett visst anvisat arbete. Vi vill från vårt håll framhålla att stora krav bör ställas på samhället att solidariskt genom arbetsmarknadspolitiska och andra åtgärder stödja dem som är arbetslösa, men man kan aldrig kräva att solidariteten skall vara ensidig. De enskilda måste också i solidaritet med samhället bidra efter sin förmåga till den gemensamma produktionen av varor och tjänster. Jag vill också i det här sammanhanget framhålla att det redan i dag finns regler för vilka skäl som accepteras som giltiga hinder att ta anvisat arbete. Det gäller t.ex. sjukdom, bristande kommunikationer till den nya arbetsplatsen, för lång bortovaro på grund av stort pendlingsavstånd, bundenhet till ort och familj, lön som väsentligt understiger vad man haft som inkomst i föregående arbete. Jag håller med vpk om att när arbetsmarknaden blir kärvare, då är det mycket arbetsgivarens marknad. Men jag anser att det också är rimligt att man alltid frågar sig varför någon inte vill ha anvisat arbete och att man sedan angriper orsakerna. Med hänvisning till detta anser vi att de nuvarande reglerna bör gälla om man står till arbetsmarknadens förfogande, och därför yrkar jag avslag på reservation 4. Utskottsmajoriteten delar regeringens syn på arbetsmarknadsutbildningen vad gäller både antalet deltagare i utbildning och insatser för att öka den s.k. flaskhalsutbildningen inom industrin. Det är viktigt att undanröja den arbetslöses arbetshinder och att tillgodose industrins behov av arbetskraft. Därför yrkar jag avslag på reservation nr 6 av moderata samlingspartiets och folkpartiets företrädare i utskottet. Beträffande vpk:s krav i reservation nr 7 om försörjning av utförsäkrade genom arbetsmarknadsutbildning hänvisar utskottet till att regeringen ändrat arbetsmarknadskungörelsen på så sätt att kassamedlemmar som närmar sig utförsäkring får rätt att begära ett beredskapsarbete. Rekryteringsplatserna, som vi kommer att diskutera litet längre fram, är prioriterade för långtidsarbetslösa. Åtgärderna för de långtidsarbetslösa har förstärkts. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 7. Utskottsmajoriteten tillstyrker förslaget om bidrag till rekryteringsplatser. Det är angeläget att stimulera den tillväxt som sker inom den enskilda sektorn. Det nya bidraget skall rikta sig till hela det enskilda näringslivet. I motsats till de enskilda beredskapsarbetena skall bidraget till rekryteringsplatser inte uteslutande vara avsett för ungdomar utan omfatta arbetssökande oavsett ålder med endast den begränsningen att man sätter en nedre åldersgräns vid 18 år. Till Börje Hörnlund vill jag säga att det är ett sätt att lotsa in ungdomar på jobbi den enskilda sektorn. Det är meningen att ungdomar samt långtidsarbetslösa skall prioriteras vid bidragsgivningen. Bidraget får inte ses som ett allmänt stöd för nyanställningar. Bidraget till rekryteringsplatser skall kunna utgå i sex månader, och det skall täcka 50 96 av arbetsgivarens totala lönekostnader för de nyanställda. Bidraget till rekryteringsplatser kan användas för rekrytering till företagens ordinarie verksamhet. Moderaterna och vpk går i var sin reservation mot förslaget med motiveringen att de inte vill stödja en dold, ny lönesubvention. Jag erkänner att det här är en morot för näringslivet, liksom vi har så många andra morötter, exempelvis regionalpolitiska medel. Men vi anser ändå att det är viktigt att ungdomarna får en chans att komma ut och få ett fotfäste på den öppna arbetsmarknaden, i företagens ordinarie verksamhet. Tidigare talare har redan redovisat att utskottet biträtt motionerna om att bibehålla enskilda beredskapsarbeten. Liksom beträffande rekryteringsplatserna är det enligt vår mening viktigt att man finner smidiga handläggningsvägar, liksom att man i fortsättningen har samma bidrag — 50 96 av den totala lönekostnaden — till de enskilda beredskapsarbetena. Till Börje Hörnlund vill jag säga att våra förslag när det gäller rekryteringsplatserna och de enskilda beredskapsarbetena är ett led i vår strävan att ha mindre byråkrati i dessa hänseenden. Moderata samlingspartiet har reserverat sig på denna punkt och vill ha ett 75-procentigt bidrag. Utskottsmajoriteten, som innesluter alla andra partier, tycker att det vore komplicerat att ha dels rekryteringsstöd med 50 96, dels beredskapsarbete med 75 96 som bidrag. Det blir två olika nivåer att handskas med; därför yrkar vi avslag på reservation nr 12. I reservation 40 av centerpartiet och folkpartiet tar man upp frågan om tilldelning av medel för lönebidrag. Elver Jonsson talade om de handikappades situation och sade att regeringen förde en hård linje mot de handikappade. Jag tycker att Elver Jonsson och andra skall ta sig en funderare på vilka regeringar det är som värnat om de handikappade i olika sammanhang. Vilka har hävdat att vi solidariskt skall ställa upp för de handikappade? Vilka regeringar är det som gett de handikappade människovärde? Jag tror att ni ganska snart finner att det inte är de borgerliga regeringarna som varit de mest pådrivande i dessa frågor. Vi avstyrker centerpartiets krav med hänvisning till att AMS har i uppdrag att följa utvecklingen på detta område. Vidare har handikappkommittén nyligen överlämnat sitt betänkande. Vi kommer dessutom relativt snart att återigen diskutera lönebidrag i samband med budgetförslaget. Också vänsterpartiet kommunisterna tar upp frågan om lönebidrag och vill nu, liksom på våren, att handikapporganisationer och föreningsliv skall få 100-procentigt bidrag. Utskottet avstyrkte detta motionsyrkande i våras, och vi gör den bedömningen att det inte tillkommit några nya omständigheter som motiverar att vi ändrar vår inställning. Vi yrkar avslag på reservationen. Vpk har också en reservation om skogsvårdsinsatser. Jag vill framhålla att vi delar uppfattningen att det är viktigt att skogsvårdsåtgärder sätts in i kampen mot arbetslöshet. De åtgärder som vi diskuterar här i dag kan behöva vidtas. Därför avstyrker vi reservationen. Jag skulle vilja avsluta, herr talman, med att påminna om att det som vi beslutar i denna kammare återspeglas i människors vardag långt ut i periferin. Jag tar ett litet exempel. För några dagar sedan mötte jag en man i min hemstad. Han gick med lätta steg och såg glad ut. Jag frågade om han vunnit på lotteri. Nej, sade han, det är mycket bättre. Jag kommer från Byggnads avdelningsexpedition, där vi gått igenom arbetslösheten bland våra medlemmar. Inte sedan 1977 har vi haft så låg arbetslöshet — bara 10 26. Han tillade också att under vintern kommer arbetslösheten att öka, men det blir inte lika mycket som för ett år sedan. Detta visar att vi har en lång och mödosam väg framför oss, men också att människorna märker förändringar i sin egen vardag och åter kan hoppas på en bättre framtid. Det är inte bara Alf Wennerfors som säger tack och lov och ser positivt på framtiden. Herr talman!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

Herr talman! Jag förutskickade redan i mitt första anförande att jag av efterföljande talare skulle få höra att det ju har blivit bättre och att de sedan skulle komma att räkna upp en hel del indikationer på det. Också jag gläder mig åt att vi kan skönja små förbättringar, men för det första är de tyvärr inte tillräckligt stora, för det andra är de nog dess värre tillfälliga. Också jag säger tack och lov, för det måste ändå vara skönt för de arbetslösa att ha något att hänga upp sina förhoppningar på. Men att det inte enbart är fråga om ett tack till Frida Berglund och den regering som hon hyllar tror jag nog att hon förstår. Det framhölls vidare att Alf Wennerfors säger att lönerna är boven i dramat och gjordes gällande att det skulle vara ett uttryck för känd högerstil. Om det skulle vara känd högerstil, kan också vad som sägs av Frida Berglunds partivänner i regeringen betecknas som känd högerstil. Frida Berglund är lika väl som jag medveten om att vi åtskilliga gånger har hört Kjell-Olof Feldt uttrycka samma budskap som jag har, men han har kanske framfört det på annat sätt. Jag talar klarspråk om den roll som lönebildningen har i svensk ekonomi och om hur den påverkar sysselsättningstillfällena. Jag måste få påminna Frida Berglund om arbetsmarknadsutskottets resa till Japan för några månader sedan. Där fick vi lära oss en mängd saker på olika områden. BI. a. fick vi höra litet grand om hur lönebildningen går till där. Vi fick verkligen anledning att ställa oss frågan vad det är som gör att det går så bra för japanerna. De har stor tillväxt i ekonomin, de producerar kvalitetsmässigt utmärkta varor och de har ett jättestort överskott i sin handelsbalans — det uppgår till över 100 miljarder i svenska kronor. Vad har vi då att lära av japanerna? En sak som vi skulle kunna lära oss i detta sammanhang är att man där inte har centrala förhandlingar för att komma överens om lönerna, utan lokala förhandlingar. Man har förhandlingar som gäller enbart enskilda företag, och lönerna bestäms efter vad företaget produktivt ger. Tänk om vi skulle göra det! Tänk om vi lät bli att leva över våra tillgångar och i stället utformade lönebildningen bl.a. på det sättet att vi tog hänsyn till de eventuella produktionsökningar som förekommit. Då skulle arbetsmarknadsstatistiken visa helt andra siffror.

Herr talman! Utskottets ordförande Frida Berglund noterar att det bara är när det gäller den ekonomiska politikens inriktning som centern, folkpartiet och moderaterna har en gemensam reservation, och hon klagar på att vi i Övrigt inte följs åt. Men tänk vilken chans, Frida Berglund, för den utsträckta handens politik!

Men i övrigt hör vi i radio och läser i tidningarna och hör från kommunstyrelsesammanträdena att man helt enkelt gnisslar tänder. Här har ni haft möjlighet att nå enighet och åttatimmarsarbete, en vettig lönesättning m.m. genom ett bra samarbete med oss. Vi var beredda att ställa upp. Sedan till rekryteringsplatserna. Det är så att det finns väldigt många små arbetsgivare som icke ens har råd med en rekryteringsplats. Men de skulle kunna ge en bra arbetslivserfarenhet och en bra arbetshandledning för en 18-19-åring som fick ett ungdomsjobb. Vill vi få ut maximal effekt, kan det väl inte vara något egenintresse att alla 18-19-åringar skall arbeta just i kommunerna? Det måste väl vara bättre att hela arbetsmarknaden står till deras förfogande, eftersom minst hälften av dem skall in på den privata arbetsmarknaden. Beträffande löner och ekonomi vill jag bara påpeka att trots att världskonjunkturen i dag är god, har vi en högre arbetslöshet än någonsin — så riktigt strålande tycker jag inte att fru Berglund skall vara i talarstolen.

Herr talman! Utskottets ordförande menade att det gäller att få ordning på ekonomin. Alldeles riktigt! Därför är det förvånande att regeringen har varit så lättsinnig när det gäller att låta budgetunderskottet växa. Jag vill mena att det är som jag påstod i mitt första inlägg, att man har varit fången i de överbud man var vårdslös nog att ge i valrörelsen. Det straffar sig nu, när man ändå behöver hålla ett hyggligt tempo i spararbetet. Till detta kommer den långa raden av skattehöjningar, inte minst momshöjningen, som med kommunistisk hjälp blev riksdagens beslut. Det var ett mycket hårt slag mot de arbetslösa och de inkomstsvaga. Nu säger Frida Berglund att den socialdemokratiska regeringen i Sverige är den enda regering som sätter sysselsättningen som det främsta målet. Det är naturligtvis en mycket bra målsättning. Det är bara så att hitintills har man inte lyckats särskilt väl. Eftersom Frida Berglund hänvisade till utskottsbetänkandets tabellmaterial, tycker jag det finns anledning för kammarens ledamöter att titta på fig. 2 på s. 13, som just visar arbetslöshetskurvor. Den ger ett ganska bra besked. Betraktar vi de fem första åren i den tabellen, visar det sig att den högsta arbetslösheten nåddes under en socialdemokratisk regering. Av de fem sista åren i tabellen finner vi också att den högsta punkten nås då vi har en socialdemokratisk regering. Fortfarande återstår det alltså en bit till målet. Det är helt riktigt som Frida Berglund säger, att det är en mänsklig tragedi för dem som är utan arbete länge och som hör till de svaga grupperna på arbetsmarknaden. Därför vill jag ge en eloge till både Frida Berglund och de Övriga socialdemokraterna i utskottet, som vägrade att acceptera regeringens förslag att ta bort de enskilda beredskapsarbetena. Det var bra och riktigt gjort. Men det är litet obegripligt att ni inte vill följa med när det gäller de förståndshandikappades möjligheter att få ett arbete. När det gäller lönebidragen är socialdemokraternas agerande helt obegripligt. Frida Berglund säger att detta skall vi diskutera ihop med budgetarbetet. Men det var ändå så att vi diskuterade detta ihop med budgetarbetet för det innevarande året i våras. Då ville inte socialdemokraterna vara med, trots att Frida Berglund i opposition sade att man inte fick minska antalet anställda med lönebidrag. På den punkten har Frida Berglund kanske inte bytt fot, som hon själv sade, men hon har varit med om att snurra på klacken 180 grader. Därför blir slutintrycket att det som kallas för krafttag från socialdemokratiskt håll fortfarande är lamt och fantasilöst.

Herr talman! Jag borde vara nöjd, sade utskottets ordförande, över att socialdemokraterna sätter sysselsättningen som främsta mål. Men det är inte sant, för sysselsättningen underordnas budgetpolitiken. Det är det som är problemet, också för Frida Berglund. Hon tycker ju att många förslag är mycket bra, men säger: Tyvärr, vi har inte råd. Någon omfördelning i samhället är tydligen inte socialdemokratins modell. Jag vill hålla med Alf Wennerfors när han säger att lönerna inte var Frida Berglunds allra starkaste moment i politiken. Finansministern, som tydligen är den som bestämmer, vill ha en lönekostnadsökning på 6 26. Han säger: Med en lönekostnadsökning av den storleksordningen bör det vara möjligt att få ned inflationen till nivån 4 96 under loppet av 1984. Vidare skulle denna kostnadsökning göra det möjligt för företagen att hålla sina relativa exportpriser oförändrade och därmed kunna göra ytterligare andelsvinster på såväl exportsom hemmamarknaden. Den socialdemokratiske finansministern säger alltså i stort sett att det är lönerna som är orsaken till allt ont. Det är en helt ny ståndpunkt inom arbetarrörelsen, som jag är mycket upprörd över. Om också Frida Berglund är upprörd borde hon därför börja protestera inom sitt eget parti. Det blir konsekvensen av det hela. Vi vill ha fasta jobb, även inom den offentliga sektorn. I opposition förespeglade socialdemokratin oss att stölden av kommunernas pengar — i detta fall 5 miljarder — kanske skulle ersättas. Nu görs inte det. Det är i storleksordningen 35 000 fasta jobb inom den offentliga sektorn som det handlar om. Det gör regeringen ingenting åt. Detta måste väl ändå vara ett problem. Är då sysselsättningen överordnad budgeten eller tvärtom? Det handlar om en fördelning av de goda produktionsresultat som vårt land har. Den ståndpunkten måste man väl ändå vara överens om inom arbetarrörelsen. I detta läge med strukturell arbetslöshet blir det fråga om tvångsåtgärder. Att inom statens eller kommunens ram tvingas in i olika förvaringsanordningar måste kallas för tvångsåtgärder. Sådana är främmande för oss, och vi måste komma ifrån dem, Frida Berglund.

Herr talman! Det var någon som sade: Nu får du det hett om öronen, när du skall replikera fyra talare på tre minuter. Det är alldeles riktigt. Jag skall börja med Alf Wennerfors och det han sade om reallönesänkningar. Om det skulle vara någon relevans i Alf Wennerfors tal om att sänkta reallöner innebär fler jobb, skulle vi ha fått massor med jobb under de sex borgerliga regeringsåren, för då sjönk reallönerna hela tiden. Jag har inte tid att i denna replik jämföra Japan och Sverige, men vi lärde oss i Japan att det finns få länder där löneskillnaderna är så stora som i Japan. Människorna är indelade i klasser efter lön. Det finns sex olika klasser på företagen. Exportföretagen kommer som nr 1, och där har de anställda höga löner. I division 6 finns de små familjeföretagen, där man arbetar dygnet runt och knappt har mat för dagen. Så är situationen i Japan, och jag tycker inte att det japanska systemet i det fallet är någonting vi skall ta efter. Jag sade inte, Börje Hörnlund, att ni var eniga om den ekonomiska politiken, utan jag sade att ni var eniga i kritiken av socialdemokratin. Det är stor skillnad. När det gäller den utsträckta handen är vi beredda att diskutera olika sakfrågor. Det visas bl.a. av att vi gick med på att beredskapsarbetena skulle bibehållas, som ni hade motionerat om. Börje Hörnlund sade att vi godkänner att ungdomar arbetar på halvtid. Den frågan hör till Bo Nilssons område, men låt mig ändå säga att vi i dag har väldigt många människor som arbetar halvtid. Alternativet till ungdomarnas halvtidsjobb är inget jobb alls. De har ingenting att stiga upp till på morgonen, utan de ligger hela dagen i sin säng om de inte har något jobb. Till Elver Jonsson vill jag säga att det var ni som lade grunden till budgetunderskottet. Ni hade inte lämnat någon fond efter er så att vi snabbt kunde betala era skulder. Ni hade ju lånat både i Sverige och utomlands. Räntorna var den snabbast stigande posten. Det går helt enkelt inte att på några månader eller ett år betala igen allt det som ni hade lånat. Därför brottas vi fortfarande — och kommer att brottas under hela 1980-talet — med rester och konsekvenser av den borgerliga politiken. Jag har frågat er: Varför lät ni Gösta Bohman rulla med miljarderna, när ni i dag är så kritiska till budgetunderskott och annat? Lars-Ove Hagberg sade att man skall ha fasta jobb. Jag håller med om att det är viktigt att man har fasta jobb. Men om vi har en ekonomisk situation där ränteskulderna tar statens hela inkomst har vi ingen möjlighet att vare sig klara fasta jobb eller göra arbetsmarknadspolitiska insatser.

Herr talman! Jag skulle bara vilja peka på en siffra som nämndes här tidigare i debatten och som kanske inte är helt riktig. Någon sade att LO:s bud på 7 Yo inte alls var för mycket och att det inte innebar någon risk i detta sammanhang. Jag skall be att få säga att det inte är fråga om enbart 7 96, utan man måste se till vad det blir för arbetskraftskostnadshöjning. Den blir inte 7 Yo, utan den blir avsevärt högre. Det är därför jag kallar detta bud ett sabotagebud gentemot regeringen. Det är det också gentemot finansministern, som uttalar sig ungefär på det sätt som Lars-Ove Hagberg redovisade här för en stund sedan med adress Frida Berglund, som ju är partivän till finansministern. Jag kan inte riktigt förstå hur Frida Berglund kan fortsätta att sätta i fråga just sambandet mellan lönebildningen under de senaste 10-15 åren och den sysselsättningsutveckling som vi har. Ställ frågan till Anna-Greta Leijon, som står i tur på talarlistan: Hur ser Anna-Greta Leijon på sambandet mellan lönebildningen och sysselsättningsutvecklingen? Jag ser fram emot att få svar på den frågan.

Herr talman! Det är, Frida Berglund, naturligtvis en helt annan situation för dem som arbetar deltid i dag. De har oftast mycket och tungt arbete i egen familj och arbetar totalt mer än heltid. Om jag skall använda Frida Berglunds eget språkbruk när det gäller ungdomarna, och säga att de ”stannar hela dagen i sängen”, så tycker jag att det är tillräckligt allvarligt om de stannar halva dagen i sängen. Jag tycker att vi skall kunna diskutera en arbetstid på åtta timmar. Jag tror att vi måste göra det förr eller senare. Det kanske kan hänföras till den utsträckta handens politik, för vi återkommer till frågan senast under den allmänna motionstiden. Jag vill också lämna en sakupplysning till Lars-Ove Hagberg: Jag tror att man skall vara väldigt försiktig — — —.

Herr talman! Frida Berglund beskärmar sig över att det inte fanns någon enighet på den icke-socialistiska sidan om hur alternativet skulle se ut. Jag kan rulla tillbaka den bollen och säga att det inte finns någon enighet på den socialistiska sidan heller. I den mån det blir ett beslut som följer propositionen är det ett socialdemokratiskt minoritetsförslag som kommer i fråga. Det har ett svagt stöd i den parlamentariska församlingen. Som tidigare har omvittnats har det också ett svagt stöd ute bland dem som skall hantera det här, dvs. de enskilda kommunerna. I fråga om statsfinanserna har socialdemokraterna många gånger beskärmat sig över det stora budgetunderskottet. I sak är det ett riktigt påstående att säga att underskottet är stort. Men det som förvånar är att man på den punkt som förts fram som en av de främsta i kritiken mot de borgerliga regeringarna inte gör någonting annat än låter just denna post växa väldigt kraftigt. De utgifter vi hade för räntor och utlandslån har ju sedan socialdemokraterna tillträdde skjutit i höjden. Frida Berglund försöker ge ett intryck av att ungdomslagen skulle vara det enda alternativet och att ungdomarna annars skulle vara sysslolösa eller — som det uttrycktes — stanna i sängen. Men alternativa förslag har framförts motionsledes, förslag till åtgärder som den tidigare mittenregeringen med framgång prövade eller hade för avsikt att introducera. Ett exempel är de kommunala ungdomsslussarna. Det förslaget hade i förhållande till förslaget om ungdomslagen den förtjänsten, att det inte var begränsat till den offentliga delen av den kommunala verksamheten utan också riktade sig till det enskilda näringslivet. I det fallet har vi fått mycket goda erfarenheter av det enskilda näringslivets möjligheter att ge varaktiga arbeten. De har visat sig vara klart överlägsna de möjligheter som stått till buds inom andra områden som prövats. Jag vill, herr talman, yrka bifall till de förslag från folkpartiet som ligger på kammarens bord och som är väl värda att stödja vid omröstningen.

Herr talman! Regeringens förslag om rekryteringsplatser anser vi vara ren subvention. De socialdemokratiska ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet accepterar denna subvention utan att fundera över vad den innebär. Jag råkade se en artikel i Aftonbladet den 28 november. Där skriver man: ”Och näringslivet förhåller sig märkligt passivt. Trots alla åtgärder som regeringen har satt in för att förbättra villkoren för svenskt näringsliv, öka dess konkurrenskraft och vinstmöjligheter, har de privata företagen inte tagit sitt ansvar för vare sig investeringarna eller sysselsättningen. De ökade vinsterna lånas i stället ut, med dryga räntor, till statskassan för att betala arbetslösheten med. Skulderna får vi sedan gemensamt betala via skattsedeln.” Kan det uttryckas bättre? Vad det egentligen handlar om är att det privata näringslivet och storfinansen gör precis som de vill. Och då vill regeringen satsa på detta. När inga andra åtgärder hjälper, då försöker regeringen satsa på rekryteringsplatser. Det är en ren subventionspolitik. Inga krav ställs på att storfinansen och det privata näringslivet skall ta sitt ansvar. Att tro att en sådan politik skall lyckas borde väl vara en illusion som socialdemokraterna snart måste överge. Det är likadant med de fasta jobben inom kommunerna. Och nu kom det fram! Sysselsättningen sätts inte främst, utan Frida Berglund talar om den ekonomiska situationen. Vad är det? Jo, socialdemokraterna kan inte stå emot de här krafterna. De kan inte omfördela resurserna, de kan inte ta in medel via de förmögenheter som finns, de kan inte komma åt börsvinsterna på aktiemarknaden. De som drabbas blir alltså kommunerna och de arbetslösa. Det är faktiskt så enkelt, Frida Berglund, att det handlar om omfördelning i samhället. När det sedan gäller löner vill jag bara understryka att regeringen nu för någon form av högerpolitik i fråga om lönebildningen. Den är orsaken till allt ont i dag, och den i sin tur skapar arbetslöshet. Tänk om löneökningen bara blev av normal art, så att man fick en reallöneutveckling! Då skulle kommunerna få väldigt mycket i sina kassor genom ett bättre skatteunderlag. Men just denna lönenedpressningspolitik som råder i dag drabbar kommunerna dubbelt i detta läge. Och då drabbar det naturligtvis också de arbetslösa, de unga i första hand. Betänk det, Frida Berglund! Det går inte längre att föra den här politiken.

Herr talman! Det låter nästan som om det var regeringen som satte lönerna eller förhandlade om löner. Jag vill då göra en liten anmärkning, ifall någon skulle ha glömt hur det förhåller sig: Regeringen förhandlar inte om löner. Man kan emellertid konstatera att under en lång följd av år har löntagarna verkligen tagit ett samhällsansvar när det gäller lönebildningen. De har varit med om reallönesänkningar under sex år. När man förhandlat till sig löner har den politiska makt vi haft i detta land gjort ingrepp som inneburit att reallönerna har sjunkit. Då har inte löntagarna haft någon möjlighet att korrigera det. Om Alf Wennerfors med en enda siffra eller med ett enda exempel hade kunnat visa att vi fick en ökad sysselsättning under de sex borgerliga åren, då vi hade en reallönesänkning, skulle jag kanske ha hållit med om att lönerna till en viss del har betydelse för sysselsättningsläget. Men nu är det inte så att Alf Wennerfors lämnar några besked på den punkten. Och siffrorna är katastrofala. Om man jämför med västvärlden och sysselsättningsökningen där, finner man att Sverige tack vare den solidariska lönepolitiken har haft en betydligt snabbare sysselsättningsökning än vad man haft på andra håll. Detta om lönernas betydelse. Jag tror att vi måste komma ihåg att om det är någon som tar ansvar så är det löntagarna. Löntagarna är icke någon speciell grupp, utan de flesta samhällsmedborgare är löntagare. Elver Jonsson talar för betydelsen av varaktiga jobb inom den enskilda sektorn. Jag tror att det i dag finns möjlighet att ordna många tiotusentals jobb inom den enskilda sektorn, om man bara är villig att ha det besväret och har intresse av att ta hand om de ungdomar som går arbetslösa. Det finns varken brist på stödmöjligheter eller brist på andra arrangemang, där samhället ställer upp med både utbildning och annat. Till Lars-Ove Hagberg vill jag säga att när det gäller subventioner till industrin och näringslivet är det inte bara storfinansen som får sådana. Jag säger att kapitalet bestämmer mycket, men de rekryteringsinsatser som vi föreslår kommer att betyda att många ungdomar får in en fot på arbetsmarknaden.